Herr talman! Jag vill kommentera litet grand av det som Claus Zaar har sagt, eller rättare sagt det sätt som han sade det på. Det är fullständigt vansinnigt att bara svepa med handen och säga: Det är ni som sitter här i kammaren som är orsak till detta. I vanliga fall brukar Ny demokrati gå ut och tala om det personliga ansvaret och individens egna möjligheter och ansvar. Man kan inte bortse från att det inte är genom en händelse som människor försätts i detta, utan att det sker genom en handling, och handlingar är man alltid ansvarig för. Sedan har en del tvivelsutan lockats in i dåliga affärer, bl.a. på grund av den ekonomiska politik som fördes under 80-talet, som jag dock inte känner mig något som helst medansvarig för. Vi vet vilka det var som satt i sina sportbilar med dalmatinerhundar vid sidan om sig. Men vi löser inte problemet med sådana generaliseringar som Claus Zaar gjorde. Och framför allt gör det inte att politikens och politikernas anseende blir bättre.
Herr talman! Jag vet att det är ett gränsfall när man säger detta. Men vi måste vakna till. Lennart Fridén har ju tidigare sagt att det är ett bra förslag men att det tar tid. Jag vill helt enkelt få fart på ärendet. Då fordrar det kanske att man arbetar både dag och natt för att få fram ett bra förslag. Låt oss då göra detta. Sedan måste vi båda vara eniga om att det är här som riktlinjer dras upp och lagbeslut fattas. Om det hade förts en annan ekonomisk politik, då hade inte så många familjer suttit i denna fälla. Lennart Fridén har inte haft möjlighet att påverka allt på den tiden. Men det är den högkonjunktur som man t.o.m. förstärkte genom vissa åtgärder som är orsaken till att människor har handlat som de har gjort. Det får vi nu ta konsekvenserna av. Många familjer lider ytterst allvarligt på grund av detta.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Att lägga denna typ av politisk skuld på varandra tycker jag snarast hörde hemma i valrörelsen 1991 och som skall ske igen 1994. Detta leder ingenstans. Det viktigaste är att vi får ett bra förslag. Att svepande och generellt kasta skulden på andra för det som har hänt tidigare leder, som sagt, ingenstans. Det viktiga är att vi kan hjälpa dem som behöver hjälp.
Herr talman! Jag hoppas att vi så snabbt som möjligt kan hjälpa dessa människor. Det måste, Lennart Fridén, hända något. Det är då som man ofta gömmer sig bakom tiden. Då frågar medborgarna varför man inte kan få fart på detta. Det är den frågan som de ställer. Vi får se hur det blir i valrörelsen. Jag hoppas, Lennart Fridén, att man tar bort orden: men det tar tid. Nu skall vi i stället se till att det blir drag under frågan.
Herr talman! Claus Zaars anförande föranledde egentligen ingen som helst kommentar i sak. Jag vill bara ställa en fråga till honom: Tror Claus Zaar på fullt allvar att hans orerande här i dag gör att beslutet kommer snabbare fram eller att det blir mer drag under galoscherna?
Herr talman! Det är ett enigt utskott som har fattat detta beslut. Men det kom i dag signaler, som lät oroande, om att det kan ta längre tid än fram till den 1 januari. Det oroar mig.
Herr talman! Ett gott råd till Claus Zaar: Lyssna på de signaler som är riktiga och som är underbyggda! Sådana finns det i utskottets betänkande. Där skriver man nämligen ''med inriktning på den 1 januari 1994''. Så lyder formuleringen -- och sådan förblir den, hur mycket Claus Zaar än orerar här och hur mycket drag det än är under galoscherna.
Herr talman! Om vi lyckas få fram ett förslag till den 1 januari 1994 är jag för min del mycket nöjd. Men jag vill också se att det händer något.
Herr talman! Många olika krafter påverkade, Claus Zaar, inte minst den fria reklamen. Jag tänker då på de erbjudanden om lånemöjligheter som förekommit. Fortfarande finns det affärsverksamheter där man faktiskt måste sätta sig i skuld för att kunna få rabatt. Det är alltså många krafter som har styrt utvecklingen mot den situation som jag och flera andra talare här har beskrivit och som ligger till grund för den diskussion som vi för just nu på eftermiddagen. Sedan vill jag gärna fästa uppmärksamheten på det faktum att vi i dag diskuterar detta med att vi skall följa efter andra länder som har haft eller som sedan ett antal år har en sådan här lagstiftning. Det är alltså inte bara det svenska samhället som har upplevt problemet i fråga. Claus Zaar talade om svenska politiker som är kamrater till honom själv. Då kan jag bara konstatera att vi har många bröder och systrar också i andra länder som tydligen drivit dessa frågor så illa att de sedan flera år tillbaka varit tvingade att ha den här diskuterade lagstiftningen. Förhoppningsvis tar vi nu ett rejält steg framåt, mot ett införande av nämnda lagstiftning den 1 januari
Herr talman! Det faktum att vi också hade kasinoekonomier omkring oss borde inte ha hindrat att det fanns litet sunt förnuft i vår ledning på ekonomisidan och i vår ekonomiska politik. Sunt förnuft saknades dock totalt. Det får man klart för sig när man läser Kjell-Olof Feldts bok Alla dessa dagar.

Herr talman! I det betänkande om ändringar i upphovsrättslagen som vi nu skall debattera finns dels förslag som är positiva för upphovsmännen och stärker deras upphovsrätt, dels förslag som kommer att göra det enklare att tillämpa upphovsrättslagen på vissa områden från brukarsynpunkt. Till de områden där upphovsmännens rätt förstärks hör bl.a. kopieringen för enskilt bruk av musikaliska verk och filmverk. Ett område där man länge väntat på en förändring är rätten att t.ex. på ett sjukhem kunna spela in ett radioprogram eller kanske ett TV-program på video för att sedan kunna spela upp programmet för gästerna vid en tidpunkt som är mera passande för dem. Den rätten får man nu i och med beslutet nästa vecka om lagutskottets betänkande. När det gäller fotografirätten frångår emellertid utskottsmajoriteten förslaget i propositionen. Vi anser att det är mycket angeläget att fotografier som kan anses som verk i upphovsrättslig mening så snart som möjligt jämställs med annan bildkonst. Tiden är alltså mogen för att integrera fotografirätten i upphovsrättslagen, precis som upphovsrättsutredningen föreslagit och som också de socialdemokratiska ledamöterna i kulturutskottet funnit lämpligt. Då kommer också frågan om en förlängning av skyddstiden för fotografier från 25 år till 50 år automatiskt att lösas. I den borgerliga reservationen säger man att det är lämpligt att avvakta ett EG-direktiv som förmodas komma redan till hösten. I detta EG-direktiv kommer man förmodligen endast att ta upp frågan om skyddstidens längd, inte alls frågan om det förstärkta skydd för fotografier som uppfyller verkshöjdskriterierna. Vi löser nu båda dessa viktiga frågor genom att integrera fotografirätten i upphovsrättslagen. En fråga som har behandlats i riksdagen vid ett flertal tillfällen är ersättningen till upphovsmannen vid vidareförsäljning av konst, s.k. droit de suite. Orsaken är att kulturarbetarnas ekonomiska villkor inte är tillfredsställande, trots att vissa insatser har gjorts från statens, kommunernas och landstingens sida. De motioner där frågan tas upp har riksdagen avslagit med motiveringen att upphovsrättsutredningens ställningstagande måste inväntas. Nu föreslår upphovsrättsutredningen i sitt slutbetänkande att ett sådant system för ersättning till upphovsmannen vid vidareförsäljning av konst bör införas. Kulturutskottets majoritet delar, det framgår av dess yttrande till lagutskottet, utredningens uppfattning och vill förutom att detta ersättningssystem införs också att det kombineras med en offentligrättslig avgift på vidareförsäljning av den konst som inte har upphovsrättsligt skydd. En sådan avgift skulle skapa möjligheter att dela ut stipendier eller att på annat sätt stödja verksamma konstnärer. Folkpartiet liberalerna liksom Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang förklarat sig positivt inställda till ett införande av s.k. droit de suite. Det var därför naturligt att Centerns ledamot och Folkpartiets ena ledamot vid behandlingen i kulturutskottet ställde sig på kulturarbetarnas sida och stödde Vi socialdemokrater förmodade att vi skulle möta samma förståelse i lagutskottet, men vi blev grymt besvikna. Här har alla borgerliga partier, inkl. Ny demokrati, sagt nej. De sviker alltså kulturarbetarna. Har era partier frångått den generösare inställningen till kulturarbetarna och deras berättigade krav och gått in för en hårdare, mera moderat linje i kulturpolitiken? Frågan om införandet av s.k. droit de suite tar vi socialdemokrater upp i reservation nr 1, vilken jag yrkar bifall till. I reservation nr 3 tar vi socialdemokrater upp frågan om rätten att avbilda konst som är fast anbragd på allmän plats. Liksom socialdemokraterna i kulturutskottet anser vi att man inte fritt skall kunna avbilda sådan konst om konstverket utgör ett huvudmotiv. Anledningen är att den inskränkning i upphovsmannarätten som nuvarande lagstiftning utgör ofta missbrukas, framför allt av företag som producerar vykort. Vi anser därför att en ändring i upphovsrättslagen måste göras på den här punkten. I betänkandet behandlas också frågan om avgifter på oinspelade band. Genom de tekniska framstegen när det gäller möjligheterna att kopiera skyddade verk och ändå behålla samma höga kvalitet på både bild och ljud som originalverket går upphovsmännen miste om de ersättningar som de rätteligen borde ha fått. Här är utskottet enigt om att något måste ske. Inom EG har ett utkast till förslag till lösningar av kassettavgiften redan utarbetats. Vi räknar med att ganska snart få ett förslag från vår egen regering. Vi utgår från att regeringen, om EG-direktiven dröjer, snarast återkommer med ett förslag till avgift på tomkassetter så att upphovsmännen kan få sin ersättning. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom de två socialdemokratiska reservationerna men yrkar endast bifall till reservation nr 1 som gäller droit de suite. Vidare yrkar jag avslag på reservation nr 2. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Att förstärka skyddet för upphovsrätten anser vi framför allt vara en viktig kulturpolitisk fråga. Ett stärkt skydd för upphovsrätt och bättre möjligheter till ersättningar åt olika skapare av konstnärliga eller litterära verk skulle på ett välbehövligt sätt gagna kulturarbetarnas ställning. Den år 1990 avslutade Upphovsrättsutredningen lade fram flera mycket ambitiösa förslag. Dessa har nu av regeringen och lagutskottets majoritet stympats enligt den gamle skräddarens trösteord: Det bidde en tummetutt. På flera viktiga områden har regeringen i sin proposition inte föreslagit några lösningar på gamla problem. Utskottet har föredragit att passa och sticker inte alls upp mot regeringen, inte ens när argumentationen för att avstå från Upphovsrättsutredningens förslag är synnerligen tunn. Vi måste invänta förslag från EG är ett stående uttryck, såväl i propositionen som i betänkandet. Men, herr talman, Sverige är faktiskt fritt att bestämma sina egna regler. Dessutom finns, som kulturutskottet säger i sitt yttrande till lagutskottet, exempelvis droit de suite i ett antal EG-länder, närmare bestämt i hälften av dem. Till yttermera visso är det synnerligen oklart huruvida något EG direktiv i frågan alls kommer att antas. Men det hjälper inte. Den borgerliga majoriteten hukar sig och svävar på målet. Jag beklagar verkligen detta. Upphovsrättsutredningens förslag var väl genomtänkta och förankrade i konstnärsorganisationerna och bland kulturarbetarna. En genomgripande förbättring av upphovsrätten har behövts länge. Herr talman! Jag skall bara fördjupa mig i några av betänkandets punkter. Först gäller det Framförande av verk vid gudstjänst. Vänsterpartiet har föreslagit att verk som framförs vid gudstjänst inte längre skall vara undantagna från upphovsrättsligt skydd. Vi tycker inte att det finns skäl för att det skall råda olikhet mellan sakral och profan musik. Ingen skulle ju komma på idén att hävda att en kantor inte skall ha betalt när han eller hon spelar ett stycke vid en gudstjänst. Kyrkorna betalar dessutom för annat som används vid gudstjänsterna. Ljus, nattvardsvin och textilier är inte på något sätt undantagna från vanliga ekonomiska regler. Man betalar moms och avgift på detta. Så vi har mycket svårt att förstå varför komponister som komponerar musik av sakral karaktär inte skall få ersättning när deras verk uppförs. Deras kolleger, som komponerar profan musik, får det ju. Som ett något märkligt argument för avslag på Vänsterpartiets motion framhåller lagutskottet vikten av rättslikhet mellan de nordiska länderna. Men, herr talman, när det gäller droit de suite, dvs. vidareförsäljning av konst, som jag skall tala litet mer om sedan, tar man ingen som helst notis om behovet av rättslikheten. Det är nämligen så, och nu refererar jag åter till kulturutskottets yttrande, att droit de suite finns såväl i Danmark som på Island. I Norge har man ett system med offentligrättslig avgift som påminner mycket om det här systemet. Skulle man ha varit konsekvent är rättslikheten verkligen inte ett argument för att avfärda förändringarna i upphovsrättslagen när det gäller framförande av verk vid gudstjänst. Beträffande oinspelade band är problematiken att möjligheterna till kopiering har ökat kraftigt på senare år, såväl kvantitativt som kvalitativt. Detta är i och för sig bra, det ökar åtkomligheten. Men i den mån det inverkar menligt på försäljningen av inspelad musik eller bild, återverkar det också på musik eller filmskaparnas möjlighet till ersättning. Som en kompensation kan man i stället lägga en avgift på oinspelade band. Upphovsrättsutredningen föreslog detta. Medlen menade man skulle tillfalla en organisation som representerar de olika kategorierna av rättighetshavare. Både regeringen och utskottet säger sig i och för sig vara överens om att en sådan avgift är angelägen, men, hör och häpna, man tror inte att det går att åstadkomma en effektiv uppbörd på dessa avgifter! Herr talman, jag delar inte den oron. Jag är fullkomligt övertygad om att detta går att lösa om viljan finns. Två saker till vill jag ta upp. Den ena är positiv, även om jag inte tycker att man skall överdriva betydelsen av den. Propositionen föreslår att uthyrning av exemplar av litterära verk till allmänheten blir föremål för upphovsmännens ensamrätt. Uttryckt med litet andra ord: Skall eventuella avgifter kunna tas ut på bibliotekslån, måste biblioteket ha upphovsrättsinnehavarens, dvs. författarens, tillstånd för detta i framtiden. Jag tillstyrker varmt det här förslaget, men vill också påpeka att detta inte minskar behovet av en bibliotekslag som innehåller direkt förbud mot låne eller biblioteksavgifter. Även med den föreslagna skärpningen av upphovsrättslagen, som vi alla ställer oss bakom, saknas det faktiskt fortfarande garantier för att alla boklån skall vara avgiftsfria även i framtiden. Jag vill som sagt passa på att varna för att detta inte är tillräckligt, även om en lagändring i och för sig är bra. Slutligen bara några ord om droit de suite, eller vidareförsäljning av konst. Det har tagits upp tidigare. När det gäller avgifter vid vidareförsäljning av konst menar vi i Vänsterpartiet, Upphovsrättsutredningen, kulturutskottet, motionärer från såväl Socialdemokraterna som Centern och Folkpartiet och samtliga konstnärsorganisationer att det finns tungt vägande skäl att ge konstnärerna och deras efterlevande rätt till en liten andel av det ekonomiska utbyte som handeln med deras verk ger upphov till. Det finns inga skäl till att denna reform skulle behöva försinkas av utvecklingen inom EG. Jag vill alltså påstå att detta är ett förslag som är mycket väl förankrat. Jag beklagar att utskottet inte har ställt sig bakom Upphovsrättsutredningens förslag. Riksdagen borde alltså enligt min mening redan nu kräva att regeringen lägger fram förslag till avgift på oinspelade band, att Upphovsrättsutredningens förslag till droit de suite blir genomfört, att avgift även på försäljning av konst som inte omfattas av upphovsrättsligt skydd införs och att upphovsmän till verk som används vid gudstjänster också skall ha rätt till ersättning. Jag yrkar bifall till reservation

Herr talman! Immaterialrätten är en mindre känd del av rättssamhället. Den omfattar många delfrågor, som upphovsrätt, fotografirätt, patent-, mönster och varumärkesrätt. Ofta är detta mycket komplicerad materia för vanliga människor. Jag tänker poängtera att det finns ett gemensamt kännetecken som det finns anledning att i hög grad betona. De här rättsområdena, särskilt upphovsrätten, som vi har berört, har en internationell utbredning. Därför är det synnerligen viktigt med en harmonisering, att man har lika regler. Det betyder alltså att man försöker reglera detta genom konventioner, helst av global omfattning. I det perspektivet är naturligtvis EG/EU en mycket viktig mellanstation. Man kan gå från en nationell särlösning till en harmoniserad lösning i 12 länder som, vilket ni vet, kan bli 16 länder. Man kan sedan gå vidare till en global konvention. Det är viktigt att poängtera den utgångspunkten. Nationella särlösningar är äventyrliga. De är svaga och de bör undvikas. Det bör särskilt betonas att internationella lösningar är bättre än nationella för alla, inkl. för kulturarbetarna själva. Herr talman! Jag övergår härmed till dagens betänkande. Det innefattar tio stycken upphovsrättsliga frågor. Vi har uppnått enighet i hälften. Jag tänker inte uppehålla kammarens tid med den sidan av saken, utan i stället närmare behandla de punkter där vi är oeniga. Jag börjar med frågan om avgift på oinspelade band, mom. 1. Tanken är att man skall avgiftsbelasta den s.k. privatkopieringen. De pengar som man på detta sätt får in skall gå till upphovsmannen genom ett särskilt uppbördssystem. EG-arbete pågår här. Man funderar också på att skapa ett effektivt, gemensamt uppbördssystem. Den preliminära direktivtexten kan komma kanske redan mot årets slut. Regeringens inställning är ganska naturlig. Man ger ett principiellt stöd till tanken, men man vill avvakta EG-lösningen. Om denna inte skulle gå att få, är man ytterst beredd att vidta en nationell åtgärd för lösning. Man räknar med att få till stånd ett effektivt uppbördssystem. Det avser, som någon har varit inne på tidigare, ett ersättningssystem för vidareförsäljning av konst. Även på den punkten pågår preliminära studier inom EG. Det råder osäkerhet om vad resultatet kommer att bli. Klarhet kommer man att vinna relativt snart. Vi tycker att besked här bör avvaktas. Än en gång är regeringens och utskottets uppfattning att om det inte kommer något EG initiativ, skall frågan aktualiseras ånyo för en nationell lösning. Detta uttalas särskilt i propositionen. Nästa punkt som jag vill ta upp gäller fotografirätten, mom. 3, frågan om att integrera fotografirätten inom upphovsrätten. Det nuvarande skyddet är uppenbarligen för snävt. Det bör bli mer omfattande. Även här pågår EG arbete. Det arbetet bör avvaktas. Det pågår också ett arbete i Danmark. Det bör vi också avvakta och samordna detta från Sveriges sida. Regeringen, som också utskottet, är positiv till en integrering. Detaljlösningen får komma senare. Man har lovat att återkomma snarast. Det kan bli, som jag sade, redan till hösten. Det är också lagutskottets inställning. Dessutom vill jag understryka att denna ställning intas också av kulturutskottet. Den fjärde punkten gäller framförande av verk vid gudstjänst, mom. 5. Så kan nu ske fritt i Sverige. Som det redan har antytts i debatten föreligger nordisk rättslikhet på denna punkt, om vi undantar Island. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ironisera över detta. I det här läget är det olämpligt med en svensk särlösning. Det kan faktiskt vara intressant att notera att detta också är kulturutskottets mening. Den femte punkten, slutligen, gäller avbildning av konstverk, mom. 6. Nu är det fritt att avbilda konstverk utomhus och på allmän plats. Vi i utskottet tycker att det saknas skäl att begränsa denna rätt. Sådan begränsning har faktiskt inte heller krävts av kulturutskottet. Jag bör sedan säga något om ett moment som vi har ägnat rätt stort intresse och där vi haft en fördjupad diskussion. Det gäller utfrågningar om offentliga angelägenheter. Regeringens förslag är att uttalanden från utfrågningar fritt skall kunna återges. Detta gäller allt som sägs ''vid'' dessa utfrågningar. Här uppkommer ett tolkningsproblem. Nyhetssändningar innefattar ofta flera delar. Det kan vara en nyhet kombinerad med en intervju, som sedan följs av ett uttalande. Detta uttalande görs ofta i form av analyser, kommentarer, ofta är det en politisk reporter som gör detta. Här uppkommer en vansklig gränsdragning. Om dessa uttalanden är direkt kopplade är det fritt att återge dessa. Om de är helt fristående från exempelvis nyheter eller intervjuer, då är det inte fritt att återge dem. Det mellanliggande området är synnerligen svårbestämt. Enligt lagförslagets ordalydelse är alltså uttalandena ''vid'' utfrågningar fria att återge. Här ger utskottet en viss tolkningshjälp. Man säger att fria är alla uttalanden i anslutning till utfrågningen, och detta oberoende av sättet för denna anslutning. Det får tolkas så att detta gäller oavsett om det är en tidsmässig anknytning, alltså i direkt anslutning till en nyhet eller intervju, eller om det är en sakmässig anknytning. Grundtanken är att det skall vara en generös tolkning av rätten att få återge dessa utfrågningar. Det är i hög grad motiverat av demokratiska aspekter därför att det stimulerar den fria och öppna samhällsdebatten. Jag vill poängtera ytterligare en sak, och det gäller frågan om fortsatt översyn. Den tekniska utvecklingen accelererar i hög grad. Den rättsliga regleringen riskerar ofta att komma på efterkälken. Därför är det viktigt att noga följa utvecklingen. I realiteten handlar det, skulle jag vilja säga, om en kontinuerlig översyn av upphovsrätten. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan, med undantag för mom. 3, där jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Bengt Harding Olson sade att upphovsrätten har en internationell utbredning. Det är riktigt. Vi är väldigt beroende av reglerna i andra länder om vi skall kunna trygga ställningen för våra konstnärer och kulturarbetare. Därför tycker jag att det är väldigt tråkigt att vi inte kunde få majoritet i utskottet för droit de suite, eftersom en sådan redan finns i 33 stater. Elisabeth Persson nämnde att 8 av de 12 EG-länderna redan har infört droit de suite. Det skulle betyda väldigt mycket för våra konstnärer, som i dag lever under väldigt magra förhållanden och har väldigt stor känning av lågkonjunkturen. Det byggs ingenting. Man smyckar inte ut någonting. Man spar just på sådana saker man tycker inte är direkt nödvändiga, fastän jag tycker att de egentligen är det. Droit de suite skulle faktiskt ge konstnärerna och även de efterlevande till konstnärerna möjligheten till en rimlig ekonomi. I Danmark har man infört droit de suite. Där räknar man med att få in ungefär 4 miljoner varje år som kan fördelas till konstnärerna. Jag skulle gärna ha sett i dag att de borgerliga partierna och Ny demokrati hade ställt upp här. Det är en otroligt viktig fråga för konstnärerna. Man skyller det mesta på EG och säger att det kommer förslag. I det här fallet, där majoriteten av EG länderna redan har infört droit de suite, skulle man ha kunnat ställa upp. Däremot är jag glad över att vi har fått igenom förslaget att fotografirätten skall integreras i upphovsrättslagen -- detta tror jag betyder väldigt mycket -- och att man inte bara reglerar skyddstiden utan också det ideella skyddet för fotografier.
Herr talman! Jag är litet förvånad över den enorma pessimism som man från socialdemokratins sida visar mot EG. Jag trodde att ni liksom vi har en positiv syn på EG och att vårt land skall bli medlem därför att det kan leda till sådant som är till nytta för bl.a. Sverige. Ni behöver inte ha en så negativ syn. Det är rimligt att ge EG chansen att visa att man komma fram till ett regelverk som är lika i alla de tolv länderna. Det är riktigt, som Inger Hestvik säger, att droit de suite finns i 8 av de 12 länderna, men att den har olika konstruktioner. Därför är det viktigt att EG kan enas om en gemensam konstruktion. Regeringen har dessutom lovat att återkomma om EG misslyckas. Jag tycker att man borde vara nöjd och glad med ett sådant besked. Jag vill understryka att Folkpartiet inte har ändrat inställning i sak till droit de suite, men att vi tycker att det är rimligt att ge EG chansen att visa att man kan nå en harmonisering. Det är till fördel för alla, även för konstnärerna. Vad gäller fotorätten är det litet svårt att hänga med i Socialdemokraternas ställningstaganden. Samtidigt som man kräver ett omedelbart tillkännagivande vill man avvakta säkra slutsatser av EG-direktivet. Om det nu inte finns några sådana, varför är det då så bråttom med tillkännagivandet? Dessutom måste jag säga att majoritetens skrivningar är oerhört olyckliga. Det är extra allvarligt just därför att det är en majoritet som står för dem. Man begränsar regeringsuppdraget och avfärdar redan från början att det skall finnas ett skydd för andra fotografier än de som har nått verkshöjd. Man säger ingenting om rätten till beställd bild. Det är normal rutin att man inte föregriper kommande regeringsförslag. Framför allt bör man inte göra det om man riskerar att försämra fotografernas rätt. En rimlig slutsats borde vara att man avvaktar den danska lösningen.
Herr talman! Jag är inte ängslig för EG, men jag tycker att EG ibland tar lång tid på sig. Ju fler man är, desto längre tid tar det att komma överens. Av 12 länder har 8 infört droit de suite. De länder som inte har infört droit de suite har gjort starka ställningstaganden gentemot en sådan rätt. Vi kan därför inte komma ifrån att vi här har två läger. Konstnärerna kräver att få ekonomisk ersättning för sin produkt, vilket är fullt naturligt. Emot dem står hela konsthandeln, de som anordnar auktioner på konstverk och de som spekulerar i konst. Jag förmodar att Storbritannien, som är en mycket stark faktor inom EG, inte är särskilt intresserat av att det skall bli ett för hela EG gemensamt direktiv för droit de suite. Jag tror mot denna bakgrund att vi kommer att få vänta länge på EG-direktivet. Konstnärerna väntar nu på att få ersättning. Det gäller både dem själva och deras efterlevande. Jag tycker att vi i Sverige skall hjälpa dem. Det gäller kulturarbetare som vi har behov av, kanske ännu mer i kristider. Beträffande fotografirätten vill jag säga att den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt. I dag är det ingen svårighet att föra över fotografier via datorer, mellan länder osv. Vi måste få en ordentlig reglering av vad fotografirätten innebär. Man har dragit gränsen med hjälp av begreppet verkshöjd. Man har tänkt på vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå för museer och arkiv som vill hantera bilder. Låt mig ge ett exempel på hur det kan bli, om jag som amatörfotograf skulle få upphovsrätt till mina bilder. Om utskottet är ute och jag tar några fotografier och någon i utskottet råkar få tag i filmen och gör kopior av den, skulle det vara olagligt. Jag tycker att det vore litet för långtgående. Jag står fast vid våra yrkanden.
Herr talman! Jag kan hålla med Inger Hestvik om att det tagit lång tid. Men i dag är det relativt kort tid kvar. Vi får kanske redan i slutet av året besked om hur det blir. Jag menar att vi kan vänta under den tiden. Jag är fullständigt övertygad om att konstnärerna -- och jag värnar verkligen om dem -- har all anledning att sträva efter en bred internationell reglering. Det är det bästa skydd som man kan ge konstnärerna. Jag vill poängtera än en gång att denna väntan inte kan bli särskilt lång. Regeringen och även utskottet har uttalat att frågan kommer att återupptas om det blir ett negativt besked från EG. För övrigt vill jag bara säga att en kontinuerlig översyn av upphovsrätten kommer att bli nödvändig med tanke på teknikens utveckling. Det gäller även på det fotografiska området på grund av utvecklingen av det digitaliserade fotot och möjligheterna och riskerna med att manipulera fotografier. Vi kan nu se en hel del avarter på det området.

Herr talman! Några personliga synpunkter. Debatten om upphovsrätten i Sverige är ganska förvirrad, och det beror delvis på att den huvudsakligen förs av producenterna och på deras villkor. Det finns inga starka konsumentorganisationer. Jag tycker därför att det är klokt att invänta EG-förhandlingarna för att nå en gemensam europeisk inställning och inte skynda i väg just nu när förhandlingarna pågår. Det är viktigt att ha klara principer i denna fråga. Internationellt sett finns det två huvudprinciper. Vi har för det första den angloamerikanska modellen, där det handlar om en ren överlåtelse. Produkten behandlas som en handelsvara som säljs. Hela intäkten tas ut på en gång och är därför hög. Man kan träffa överenskommelser om eller reglera hur kopiering skall ersättas, antingen omedelbart eller vid kopieringen. För det andra har vi den s.k. nordiska modellen. Här handlar det om en upplåtelse. Producenten har under en lång period, ofta 50 år, kvar en rad rättigheter. Det liknar leasing med övertagande. Ersättningen tas ut löpande under perioden, och därför blir initialpriset naturligt nog lägre. Det är självfallet ett producentintresse att både äta kakan och ha den kvar, dvs. ta betalt initialt enligt den angloamerikanska modellen och sedan ha rättigheterna kvar enligt den nordiska modellen. Konsumentintresset är självfallet det motsatta. Därför är det viktigt att man inte ändrar systemen genom retroaktiva ingrepp och därmed lurar konsumenter som har köpt enligt den angloamerikanska modellen men sedan får betala enligt den nordiska. Vid nyupplåtelse kan naturligtvis båda dessa modeller användas, förutsatt att både producent och konsument är klara över vilken av dem som gäller. Men de måste klart renodlas från varandra. Lagstiftningen måste vara klar, vilken modell producenten och konsumenten än väljer. På den punkten behövs det faktiskt en översyn. Nu slirar vi mellan principerna och har väldigt oklara gränser. Jag kan ta upp droit de suite som ett exempel. Droit de suite är en del av den nordiska upplåtelsemodellen. Det gäller procent vid auktioner på tavlor. Men hur blir det om några år? Blir det avgift för dödsbon, när tavlorna ärvs? Blir det avgift i konstaffärer? Blir det avgift när man skänker bort en tavla? Behöver vi bygga upp ett stort konstverksregister, för att kunna klara kontrollen av dessa avgifter? Detta behöver faktiskt tänkas igenom. Det finns konsekvenser av vällovligheten i förslaget. Men det är ett klart inslag i den nordiska modellen och kan användas. Att det finns gränser lockar alltid till försök att töja gränserna. Någonstans skall gränserna gå. Jag tycker att det förslag som utskottet lägger fram är i huvudsak balanserat i dagens situation. Vill man, fullt vällovligt, stödja fattiga konstnärer, bör det ske via skatter och sponsring och på ett sådant sätt att stödet kan överblickas och redovisas som stöd. Men det viktiga är att konstnärer som producenter får bra betalt om de håller hög kvalitet. Bra konstnärer skall ha bra betalt, det är huvudregeln. Konsumentintresset måste också vägas in, även om det saknas konsumentorganisationer. Jag tror att vi behöver en ny lagstiftning som bygger på klara principer. Båda modellerna kan fungera parallellt, bara man vet vilken som tillämpas i det enskilda fallet. Modellerna bör dock renodlas. Man bör dessutom, som Bengt Harding Olson påpekade, sträva efter en bred internationell harmonisering, som innebär att de olika länderna har samma regler.
Herr talman! Jag är helt överens med Bertil Persson om att vi måste ha klara linjer när vi skall hålla på med dessa kulturpolitiska ersättningsfrågor. Men vi kan inte säga att det är särskilt bra som det är i dag. Konstnärerna har fått ställa upp med sina verk. Andra människor har dragit nytta av dem och gjort ekonomisk vinning. Vi måste enas om en modell. Jag tycker för min del att den nordiska modellen är tilltalande. Vi vill att regeringen kommer med ett förslag om droit de suite. Hur den skall utformas och hur vi skall ställa oss till förslaget blir en senare fråga. Viktigast är att arbetet med detta kommer i gång, så att konstnärerna får del av den penningförflyttning som sker, både mellan olika personer och olika länder.
Herr talman! Först vill jag fastslå att bra konstnärer skall ha bra betalt. Det finns olika konstnärer -- bra konstnärer, dåliga konstnärer, geniala konstnärer. Bra konst skall betalas bra. Man skall också vara medveten om att köparen kan göra vinst eller förlust på ett konstköp. Det sägs från konsthandeln rent allmänt att om man köper tavlor av unga konstnärer, kommer man att göra vinst på var tredje tavla. Tavlan stiger i värde, därför att konstnären utvecklas och blir berömd. Två av de tre tavlorna förlorar man på, därför att det inte blir något av konstnärerna. Det är ett äventyr att köpa konst. Det är inte alltid en spekulation som lyckas, lika litet som annan spekulation -- om folk nu köper konst av det skälet. När det gäller droit de suite tror jag att man faktiskt måste tänka igenom konsekvenserna rejält. Det är viktigt att vi inte springer i väg utan får samma regler i hela Europa. Jag påpekade också att droit de suite är en del av den nordiska modellen. Om man tillämpar den nordiska upplåtelsemodellen eller leasingmodellen är det korrekt att använda droit de suite. Det är bra om reglerna blir lika i hela
Herr talman! Jag reagerar litet mot att vi mest talar om konstköp som spekulation. Jag tror att konst har ett annat värde för de flesta människor.

Herr talman! Jag vill kommentera det senaste replikskiftet mellan Bertil Persson och Inger Hestvik. Jag vill säga till Inger Hestvik att när vi diskuterar droit de suite, rör det sig om den pekuniära ersättningen. Då är det inte några andra värden vi talar om, även om jag är helt överens med er båda om att man helst skulle slippa att diskutera ekonomi när det gäller konst. Bertil Persson sade förut att det är en ganska förvirrad debatt. Det kan man kanske hålla med om. Jag tror inte att anledningen är att den bara har förts på den ena partens villkor. Detta är svåra frågor att ta ställning till. Det märker man bl.a. på att den föregående regeringen, när upphovsrättsutredningens olika förslag hade kommit in, inte hade särskilt bråttom att ta itu med dem. Jag tror att det beror på att det har varit svårt att få grepp om de olika delfrågorna. Det finns ett antal spörsmål där man inte har redovisat följdverkningar i utredningen. Det framgår ganska bra av det som har sagts här tidigare, bl.a. av Bengt Harding Olson. Man kan också se det i utskottsbetänkandet på s. 16. Där pekas på problemet med retroaktivitet i samband med ett inlemmande av fotorättslagen i upphovsrättslagen. Det är svårt att fastställa verkshöjd. Man kan fråga sig vad ett verk är. Jag tillhör dem som har sett Inger Hestviks fotografier och kan väl säga att jag gott tycker att hon kan få copyright på dem. Det finns många andra frågor man kan ta upp. Hur gör man t.ex. på arkiven hos bildbyråer med bilder utan känd upphovsman? Om man skall gå på utredningens förslag skulle man kunna ge licens från en branschorganisation. Men vad är det som säger att den okände upphovsmannen hade velat ha med den branschorganisationen att göra? Jag tycker att det finns all anledning att ta en rejäl funderare över hur man skall kunna hantera dessa frågor. Alla har talat om utredningens förslag. Men ärendet har sedan bearbetats vidare. Många av remissinstanserna har haft invändningar. Jag har själv varit med i en organisation som har avgivit ett remissvar. Organisationen har en socialdemokratisk ordförande. Vi har varit helt överens om att det inte går att genomföra förslaget om fotolagen så som det ser ut i utredningen. Jag har en liten fundering också när det gäller droit de suite. Jag återknyter även där till utredningen. Från konstnärernas sida vill man gärna knyta den till det som kallas droit d'accès, dvs. konstnärens mer eller mindre perpetuella rätt att ha tillgång till sitt verk. Det har inte diskuterats här, och det har inte kommit upp i vare sig propositionen eller betänkandet. Om man skall bygga argumentationen på vad som har sagts i utredningen, finns det skäl att titta på även det. Frågan är när ett konstverk egentligen övergår i köparens ägo. Det är en fråga som är väl värd att belysa. Ett av skälen till att man i Storbritannien har vänt sig mot droit de suite är bl.a. de erfarenheter som finns från länder som infört droit de suite. De pekar på att stora delar av konsthandeln plötsligt går vid sidan om den offentliga konsthandeln, dvs. man byter med varandra. Det innebär att konstnären snuvas på en rättmätig del i den vinst som kan uppstå, om man håller på den principen. Jag tror att man får se över hur man skall komma till rätta med det problemet utan att, som Bertil Persson talade om, riskera att man måste upprätta något slags nationellt konstregister, så att man alltid vet var alla tavlor hänger. Debatten blir litet förvirrad. Det är svårt att ta ställning därför att detta är krångliga frågor. Det finns skäl att ta en vända till när det gäller droit de suite. En sådan är nu på gång. Det hade faktiskt funnits skäl att också ytterligare tänka på de följdverkningar som fotografirättslagens inlemmande i upphovsrättslagen, som den i dag ser ut, kommer att medföra. Jag är orolig för att den kommer att ge effekter som inte någon av oss skulle vilja ha. När nu detta område skall harmoniseras på europeisk nivå kommer det att se annorlunda ut. Detta blir en parentes. För alla våra arkiv, museer och andra bildanvändares skull hoppas jag att detta inte kommer att ge en negativ effekt.

Herr talman! Jag har haft synpunkter på betänkandet i två avseenden.

Brottet som meddelaren avslöjar skall medföra sex månaders fängelse för att meddelaren skall klara sig. Vänsterpartiet tycker att det är orimligt att kräva av folk att de i förväg skall kunna bedöma straffsatser för brott som de tänker avslöja. Det är givetvis starkt hämmande att veta att man själv kan bli straffad om det brott man avslöjar bedöms som lindrigt. Vi har i flera omgångar krävt en översyn av denna lag, som inte är så gammal, men vi har tyvärr inte fått gehör för det. I dag har riksdagen chansen igen i denna fråga. När det gäller försvaret av offentlighet och meddelarfrihet i EG-förhandlingar tillhör jag dem som tror att vi i uppgörelsen med EG bör ha ett juridiskt bindande papper så att det finns en konstitutionell grund för den litet större frihet vi håller oss med i Sverige. Jag har också respekt för den motsatta ståndpunkten att frågor om offentlighet och sekretess ligger utanför själva EG förhandlingarna, och att vi själva inte skall dra in dessa frågor utan i ett senare skede hävda att EG inte har med dem att göra. Domstolen har ju fattat en rad beslut som innebär att den anser att EG-rätt står över nationell rätt. Vi kan inte utesluta att det skulle kunna gå så också i en konflikt med EG om de här frågorna. Vi tycker därför att det är lika bra att försöka klara ut principerna redan från början. Det är bra att regeringen tillsätter en utredning om utrikessekretessen. Det är troligt att utrikessekretessen i regeringsarbetet måste få en särskild ställning som garanterar offentlighet och meddelarfrihet. Jag yrkar bifall till meningsyttringen avseende mom. 1 och 2.

Herr talman! Det är för mig fullständigt obegripligt varför Socialdemokraterna försöker göra den svenska offentlighetsprincipen till en partiskiljande fråga. Såvitt jag kan se finns det inte någon skillnad mellan regeringspartiernas inställning och den som Socialdemokraterna har gett uttryck för i olika sammanhang, med undantag för att man ständigt vill reservera sig i denna fråga. Riksdagen ställer sig helt bakom offentlighetsprincipen, och regeringen likaså. Jag vill citera det som majoriteten skrev förra gången vi behandlade offentlighetsprincipen i riksdagen, nämligen i december förra året. Utskottet skrev följande: ''Offentlighetsprincipen är omistlig för den svenska rättsordningen och för demokratin i Sverige. Genom rätten att få ut allmänna handlingar främjas ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Handlingsoffentligheten utgör ett inslag i den medborgerliga yttrande och informationsfriheten och är därmed en av förutsättningarna för den fria demokratiska åsiktsbildningen. Också meddelarfriheten är av central betydelse för den fria åsiktsbildningen genom massmedia. Väsentliga och viktiga samhällsintressen får inte åsidosättas genom sekretessbestämmelser, som hindrar en i grunden sund och för ett öppet demokratiskt samhälle nödvändig kontroll och insyn. Det är enligt utskottets mening visserligen självklart att Sverige skall uppfylla de åtaganden som följer av EES-avtalet, men den svenska anpassningen måste ske på ett sätt som är förenligt med offentlighetsprincipen. Grundregeln måste vara att offentlighet gäller och att utrymmet för sekretess är undantag.'' Detta skrev utskottet i december, och det reserverade sig Socialdemokraterna emot. Regeringen har manifesterat sin uppfattning i ett flertal sammanhang. Utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel har i minst fyra frågedebatter klargjort för den svenska riksdagen att offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar. I talet i Bryssel i februari vid inledningen till medlemsförhandlingarna framförde han samma uppfattningar, synpunkter och ståndpunkter från den svenska regeringen. Reidunn Laurén har gjort en extra resa till kommissionen i Bryssel och fått beskedet att ett EG-medlemskap inte påverkar den svenska offentlighetsprincipen. Grundlagsutredningen inför EG har inte föreslagit någon ändring i handlingsoffentligheten. Nu försöker Socialdemokraterna att misstänkliggöra regeringens avsikter i detta avseende. Det är fullständigt obegripligt. I stället är det faktiskt så att EG vill ta efter vår modell. Kommissionen vill införa en offentlighetsprincip som i stora drag ser ut som den svenska. Med tanke på att flera länder inom EG helt saknar offentlighet, är detta ett mycket långtgående förslag. På två punkter skiljer sig kommissionens förslag från den svenska lagen. Den ena gäller den tid som tjänstemännen skall ha på sig för att lämna ut handlingar. Den andra är att meddelarfriheten saknas. I det senare avseendet har vi i Sverige i flera sammanhang understrukit hur oerhört viktigt det är att meddelarfriheten skyddas. Det finns emellertid i flera EG-länder lagstadgad rätt till insyn. Det gäller fyra länder, nämligen ytterligare fyra länder ligger sådana lagförslag i parlamenten för avgörande. Det gäller Belgien, Spanien, Portugal och Storbritannien. Det finns alltså inte några baktankar någonstans ifrån om att rasera den svenska offentlighetsprincipen. Majoriteten i utskottet pekar dessutom på de direktiv som regeringen givit inför utredningen om utrikessekretess. Utskottet skriver: ''Utgångspunkten för utredningsarbetet skall vara att anpassningen till EG skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med den tradition av betydande öppenhet som så länge präglat svensk förvaltning. - Meddelarfriheten är enligt direktiven en unik svensk, rättslig princip som det enligt det föredragande statsrådet finns utrymme för i EG-samarbetet och i andra mellanfolkliga sammanhang.'' Utskottet skriver också att en förutsättning för utredningens arbete skall vara att offentlighetsprincipen inte skall försvagas utan helst stärkas. Inriktningen bör alltså vara att förslagen skall leda till ökad öppenhet. I s-reservationen skriver man följande: ''Allt utredningsarbete som berör offentlighetsprincipen bör vara inriktad på en ökad öppenhet och förstärkning av denna princip.'' Det är till en viss del riktigt. Det kan vara ägnat till eftertanke att vi så sent som i fredags inskränkte offentlighetsprincipen. Ett enigt utskott tillstyrkte detta. Man skall kanske vara litet försiktig med sådana kategoriska uttalanden. Vårt samhälles tekniska landvinningar förbättras ständigt. Vem hade för tio år sedan kunnat tänka sig att bevismaterial i domstolsprocessen skulle kunna bli en bestseller för sjuka snuskhumrar? Det var dessutom material som man hävdade att man skulle få tillgång till enligt offentlighetsprincipen. Sådana situationer kan uppstå igen i andra sammanhang, där vi aldrig hade kunnat ana att det skulle bli aktuellt. Utskottet föreslår två tillkännagivanden med anledning av två motioner. Det ena gäller den lucka i lagen som Elvy Söderström hänvisade till, nämligen att förföljda kvinnor som har fått tillgång till sekretess för sina uppgifter ändå blir avslöjade genom att barnens adressuppgifter i skolkontoret inte är sekretessbelagda. Här har Herr talman! Jag tror inte att vi har några som helst olika uppfattningar om detta. Denna lucka skall täppas till. Jag menar att utskottets skrivning inte på något sätt förhindrar regeringen att snabbt ta saken i sin hand och se till denna lucka stängs till. Det andra tillkännagivandet gäller de problem som uppstår när myndigheter med uppdragsverksamhet inte anger att handlingar kan lämnas ut mot en lägre avgift enligt offentlighetsprincipen än om de lämnas ut i uppdragsverksamhet. Den förordning som trädde i kraft den 1 juli 1992 om myndigheters serviceskyldighet innebär emellertid inte någon inskränkning i medborgarnas rätt att ta del av allmän handling enligt offentlighetsprincipen eller enligt tryckfrihetsförordningen. Detta har tydligen inte trängt igenom hos alla myndigheter. Medborgaren skall inte behöva överklaga till domstol eller ägna sig åt vidlyftig skriftväxling för att den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar skall fungera. Det är denna rätt som konstitutionsutskottet har begärt att regeringen skall vidta åtgärder för att säkerställa. Herr talman! Jag yrkar bifall i hemställan i konstitutionsutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Elvy Söderström försäkrar återigen att Socialdemokraterna inte har någon annan uppfattning än majoriteten när det gäller synen på offentlighetsprincipen och dess värde och att den inte är förhandlingsbar. Då är det oerhört märkligt att man tvunget skall reservera sig för ett tillkännagivande som skall säga precis det som majoriteten har sagt i majoritetsyttrandet. Det medverkar ju tvärtom till att ge sken av att det finns olika uppfattningar här. Elvy Söderström har nu två gånger sagt att det är en styrka att ha hela Sveriges riksdag som ett stöd för regeringen i denna fråga. Då är det ytterligt märkligt att Socialdemokraterna framhärdar i att splittra den bild som skulle ge detta stöd till regeringen. Jag har inte uppfattat att de tar avstånd från det som majoriteten har sagt i sitt yttrande denna gång eller i december. Det är tvärtom ytterligt uppseendeväckande att Socialdemokraterna gång efter annan reserverar sig för att splittra bilden av att Sverige gemensamt och kraftfullt ställer upp bakom sin offentlighetsprincip där också meddelarskyddet är starkt.

Herr talman! Men om vi nu är eniga, Elvy Söderström, vad finns det då för anledning att göra en reservation? En reservation är faktiskt det medel som vi har i utskottsarbetet för att markera att vi inte är eniga om det som står i majoritetsyttrandet. Det är funktionen av en reservation. Era reservationer ger signaler om att ni inte är eniga om det som majoriteten har skrivit i yttrandet. Det hjälper inte hur många gånger ni stryker under och säger att ni är eniga när ni samtidigt reserverar er. Det ger precis dessa splittrande signaler ut i Europa som Elvy Söderström säger att Socialdemokraterna vill undvika. Tyvärr är det faktiskt så att Socialdemokraterna skickar fel signaler till Europa om vår syn på offentlighetsprincipen. Om Socialdemokraterna ville att vi ytterligare skulle stärka skrivningarna i majoritetstexten fanns det många tillfällen att föra fram detta vid utskottsbehandlingen. Vi hade öppna diskussioner om detta. Men det var precis som om det inte räckte, utan det skulle tvunget vara en reservation. En reservation betyder som sagt att man reserverar sig mot det som står skrivet.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

Herr talman! Inför en starkt decimerad skara skall vi nu som sista ärende behandla betänkandet om höjd pensionsålder m.m. Bakom detta m.m. döljer sig sjukpenningnivån. Efter många månaders beredning föreligger nu ett betänkande som behandlar två av förslagen från uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna i höstas. Resultatet när det gäller det ena förslaget, höjd pensionsålder, blev att utskottet föreslår kammaren att avslå propositionen. Därmed blir även Vänsterpartiets motionskrav tillstyrkta. Jag skulle naturligtvis kunna var nöjd med det, men jag tycker att det är ett oskick att å ena sidan hänskjuta förslaget till den sittande Pensionsberedningen och å andra sidan ändå uttala sig om när förslaget underförstått skall vara genomfört om arbetsmarknadsläget förändras. Det finns också detaljer om genomförandet som en vägledning för beredningen sägs det i betänkandet. Det nya pensionssystem som nu bereds är tänkt att fungera i morgondagens samhälle. Den sittande kommittén har ännu inte ingående diskuterat om pensionsåldern skall vara fast eller flexibel och var en viss beräkningspunkt skall sättas. Jag anser att det är viktigt att utredningen inte känner sig bunden till att det skall vara på det ena eller det andra sättet. Därför påpekar vi i vår meningsyttring att ett textstycke som nu finns i betänkandet är onödigt. Ett av våra motionsyrkanden handlar om att det är den faktiska pensionsåldern som bör höjas. För att en verklig samhällsvinst skall kunna göras är det den faktiska pensionsåldern, som i dag ligger på 59,3 år, som måste höjas. På den punkten föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen. Det innebär också att vår motion tillstyrks. Det står inte så tydligt i betänkandetexten som det brukar göra när det gäller andra partimotioner, men det bjuder jag på. Låt mig sedan gå över till sjukpenningnivåerna. En skandalös orättvisa som döljs i det här betänkandet om höjd pensionsålder är förslaget om att vissa långtidsjuka efter ett år skall få sin sjukpenning nersatt till 70 %. I fråga om att sänka sjukpenningen har regeringen stöd inte bara av Ny demokrati utan även av Socialdemokraterna. Säg mig vad de analyser finns om hur det skall gå för denna grupp människor. Har de en förmögenhet att falla tillbaka på? Kan de sälja sina aktier? Har de vunnit på Tipset eller Lotto? Jag vill gärna att regeringen redovisar hur det kan gå för dem när de bara får 70 % i sjukpenning. Är det hyran de skall avstå från att betala? Får de hålla igen på maten? Kan de strunta i att betala för mediciner och läkarbesök? Det finns kanske någon här i kammaren i dag som kan svara på dessa frågor. Jag menar att de långtidssjuka nu får betala för andras fest utan att de själva har fått delta -- och de kommer att få problem. Det hade de sluppit om Vänsterpartiets förslag om att ta pengarna från där de finns hade gått igenom, dvs. att inte betala ut höga sjukpenningar till höginkomsttagare. Genom att sänka taket på sjukpenningnivån hade riksdagen fattat ett rättvist beslut. En sänkning av taket på ersättningsnivån är den enda framkomliga vägen för att sjuka människor skall få en drägligare livssituation för dem med låga inkomster och låg sjukpenning. Utskottet har i bisatsform sagt att man skall noga följa och utvärdera effekterna av nivåsänkningen. Det är ju som att kasta jästen efter brödet. Det här innebär i praktiken att den grupp som drabbas får ekonomiska problem. Ett annat resultat kan bli att antalet förtidspensionärer ökar, och därmed sänks den faktiska pensionsåldern ännu ett antal månader. Inte heller den aspekten har analyserats i denna fråga. Herr talman! Jag vidhåller Vänsterpartiets yrkande om återställande av sjukpenningnivån. Jag yrkar därmed bifall till min meningsyttring till mom. 2 i betänkandet.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

Betänkandet behandlar, som Berith Eriksson nämnde, två ärenden, dels regeringens proposition om höjd pensionsålder, dels propositionen om en sänkning av sjukpenningen till 70 % efter 365 Sverige var faktiskt det första landet i världen som införde en allmän folkförsäkring, en pensionsförsäkring för alla, oavsett yrke eller inkomst. Den trädde i kraft 1914 och hade föregåtts av 30 års utredande. Att det kontinuerligt har funnits arbetande pensionsutredningar -- med endast några enstaka års avbrott -- alltsedan 1884, således i nästan 110 år, säger en hel del om hur viktig pensionen är som en komponent i ett modernt industrisamhälle. Det här visar också hur svårt det är att träffa rätt vad gäller konstruktionen. När det gäller pensionsåldern lyckades man redan från början, 1914, att pricka rätt -- 67 år lika för män och kvinnor. Jag säger rätt, eftersom den åldern stod sig i 62 år, således ända fram till 1976. Då sänktes i ett slag pensionsåldern med två år till 65. Ett skäl var att vid det laget fick de flesta tack vare avtal på arbetsmarknaden ta ut pension vid lägre ålder än 67. Den allmänna pensionsåldern anpassades nu till detta. En intressant detalj i historien är också att det redan för 200 år sedan fanns de som pläderade för rörlig pensionsålder, t.ex. samhällsfilosofen Thomas Paine. När man tänker på människors olika biologiska och psykiska förutsättningar, och olika krav i skilda yrken, inser nog alla värdet av detta. Men industrisamhället har av olika skäl verkat för i hög grad kollektivt utformade likaregler för arbetslivet, något som lyckligtvis under senare årtionden har börjat luckras upp. Som bevis på detta kan nämnas pensionsåldern i Sverige. Förutom avtalspensioner i arbetsmarknadsavtal har det nu getts möjlighet till förtida resp. Nåväl, under 80-talet fortsatte antalet och andelen pensionärer att öka, framför allt beroende på längre medellivslängd tack vare en bättre folkhälsa, men även för att den faktiska pensionsåldern sjönk alltmer. Det här skedde för övrigt även när arbetslösheten var låg. Många pensionärer är friska och vitala, och i den allmänna debatten under 80-talet framfördes från olika håll att det borde vara riktigt att ge fler äldre incitament att yrkesarbeta. I detta fanns också en oro över de allt högre avgifter som behövde tas ut i framtiden från de yrkesverksammas löner för att säkra pensionerna i det fördelningssystem som nu finns. Men några tyngre politiska initiativ för att höja den formella pensionsåldern togs inte. Dock uttalade sig regeringen för en höjning till 67 år i 1991/92 års proposition om inriktningen av den ekonomiska politiken. Det skulle bli en återgång till den pensionsålder som gällde från 1914 till 1976. Så kom då förslaget om att höja pensionsåldern till Socialdemokraterna och regeringen i höstas. Det förslaget har nu utvecklats i den proposition vi nu behandlar. Huvudmotivet är att minska utgifterna för pensionssystemet som ett led i att komma till rätta med det strukturella budgetunderskottet. Utskottet har lagt ned ett omfattande arbete på att pröva och analysera förslaget och dess konsekvenser. Höjningen påverkar ett stort antal trygghetssystem och andra författningar. I många fall blir effekten ökade utgifter, bl.a. beträffande förtidspensioner och långtidssjukskrivningar. Det för närvarande svåra arbetsmarknadsläget bidrar starkt till att minska besparingseffekten. Det totala sparandet kan kanske, i varje fall första året, helt utebli. Vi har analyserat ett tiotal varianter för att genomföra höjningen, men inte hittat något bra alternativ. Därför har ett enigt utskott funnit det motiverat att avstyrka propositionen om höjd pensionsålder. I varje fall anser vi inte att höjningen bör ske den 1 oktober i år eller den 1 januari 1994. Men regeringspartierna och Socialdemokraterna är eniga om det principiellt riktiga i att höja pensionsåldern. Ytterligare ett argument för detta är, att numera utbildar sig fler ungdomar under betydligt längre tid än tidigare. De kommer därigenom ut senare på arbetsmarknaden. Många av dem har yrken som med fördel kan utövas högre upp i åldrarna. Utskottet rekommenderar att pensionsarbetsgruppen får i uppdrag att ytterligare bereda frågan, så att den får en samlad bedömning inom ramen för ett utvecklat system för flexibel pensionsålder. Det får ankomma på regeringen att bedöma när höjningen av pensionsåldern bör ske, bl.a. mot bakgrund av arbetsmarknadsläget. Utskottet anför för övrigt att bl.a. förslaget om att pensionen skall börja betalas ut kvartalet efter det att den försäkrade uppnått pensionsåldern är från rättvisesynpunkt mindre tillfredsställande. Det vore bättre med månaden efter födelsedagen. Utskottet önskar att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om vad som har anförts om höjd pensionsålder. Utskottet rekommenderar riksdagen att ge regeringen till känna att alla åtgärder bör vidtas för att höja den faktiska pensionsåldern, som nu är nere på 59--60 år. En höjning av den faktiska pensionsåldern med ett år skulle i högre grad minska kostnaderna för pensionssystemet än ett års höjning av den formella pensionsåldern. För att lyckas med detta kan det behövas såväl positiva incitament för att forsätta att yrkesarbeta som åtgärder för att få avtalspensionerna att inte bara komplettera utan även harmoniera med det allmänna pensionssystemets intentioner. Så över till frågan om sjukersättning vid långvarig sjukskrivning. Även detta är en punkt i krisuppgörelsen. En snabb historisk tillbakablick berättar att redan för flera hundra år sedan fanns i skråordningarna regler för hjälp till skråmedlemmar som blev sjuka. För 200 år sedan fanns det kassor som tog emot även icke-skråmedlemmar. Redan för mer än 100 år sedan kunde sjuk och begravningskassor bli officiellt registrerade och få ett litet statsbidrag. Men anslutningen var liten. År 1931 kom förordningen om erkända sjukkassor, och medlemsantalet ökade kraftigt. En allmän obligatorisk sjukförsäkring fick vi dock först 1955. Dessa korta data om organiserad ekonomisk hjälp vid sjukdom talar för att, jämfört med pensionen, vi började med ''sjukförsäkringar'' för förvånansvärt länge sedan. Försäkringen kom dock att omfatta alla människor betydligt senare, först för nästan 40 år sedan. Reglerna för sjukförsäkringen har ändrats ett stort antal gånger. Vanligen har det rört sig om utökade förmåner. Men de senaste tre åren har kostnaderna tvingat fram förändringar i avsikt att minska utgifterna för sjukförsäkringen samt att om möjligt förbättra träffsäkerheten, så att förmånerna i högre grad kommer till rätt adress. Dit kan även räknas den i detta betänkande behandlade delen av proposition 178 med förslag om regler för tillämpningen av 70-procentig sjukpenning efter 365 dagars sjukskrivning. Förutom att spara pengar är ambitionen att minska omfattningen av de mycket långa sjukfallen. Ingen långtidssjukskriven skall emellertid få sin ersättning sänkt till 70 % utan att andra alternativ har prövats. Alternativen är: För det första skall man pröva medicinsk behandling och medicinsk rehabilitering, som ger 80 % ersättning. Sådan behandling skall ordineras av läkare. En behandlingsplan skall göras upp, och den skall godkännas av försäkringskassan. Behandlingen skall dock inte godkännas som sådan. Den står utanför försäkringskassans kompetens. För det andra skall man pröva arbetslivsinriktad rehabilitering, som ger 95 % ersättning. Om arbetsskadelivränta beviljas under den tid rehabilitering sker får man 100 % ersättning. För det tredje prövas tidsbegränsat sjukbidrag, alternativt förtidspension. Utskottet har närmare preciserat vad som avses med medicinsk behandling och rehabilitering. Nämnas skall att som medicinsk behandling avses även behandling av sjukdom som fortlöpande försämrat patientens tillstånd och som kan bedömas som livshotande. Behandlingen kan i dessa fall enbart bestå av smärtlindring, dvs. som ett led i terminal vård. Av olika skäl finns det i dag indikatorer på att rehabiliterings och konvalescensvård numera får mindre andel av resurserna än tidigare. Förhoppningsvis kan ''70 %-reformen'' öka rehabiliteringsaktiviteterna. Utskottet betonar vikten av att alla som önskar får rehabilitering och för vilka rehabilitering är meningsfull, skall erbjudas och erhålla sådan. Det finns enstaka mera speciella rehabiliteringsverksamheter där det även i dag förekommer köbildning, exempelvis yrkesmässig rehabilitering av vissa synskadade och blinda. Ingen skall behöva gå ner till 70 %-nivån medan de står i kö på grund av bristande resurser för angelägen rehabilitering. Utskottet förutsätter att Riksförsäkringsverket fortlöpande följer denna fråga och slår larm till regeringen om problem uppstår. Utskottet bedömer att relativt få personer kommer att få sjukpenning på 70 %-nivån. Ett antal kommer att få tidsbegränsat sjukbidrag eller förtidspension tidigare än i nuläget. Spareffekten kommer totalt att bli blygsam, långt mindre än propositionens förhoppning om 1,2 miljarder årligen. Det är vi överens om. Nyordningen med föreslagna tillämpningsföreskrifter torde dock påskynda behandling och rehabiliteringsinsatser och allmänt aktivera handläggningen av långa sjukfall. Det kommer inte sällan, jag vågar säga ofta, att vara till båtnad för den enskilde patienten. Men för vissa kommer förändringen att vara ogynnsam. Därför har utskottet sagt att man anser att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna att det är angeläget att effekterna noga följs upp och snarast utvärderas. Jag vill även komplettera mitt anförande med några ord till Berith Eriksson. Att man skall följa upp de eventuella negativa effekterna har således inte uttryckts i en bisats, utan det är ett tillkännagivande. Det kommer säkert att uppstå vissa negativa effekter, men även positiva effekter. Det är viktigt att komma ihåg detta. nivån. Det innebär att hon har tappat litet grand när det gäller en av fördelarna och avsikten med denna reform, nämligen att få en dynamik i handläggningen av långa sjukfall. Det är inte bra att patienter går sjukskrivna i tre, fyra eller fem år, vilket inte är så sällan förekommande i dag. Det behövs mer aktivitet. Man kan här få incitament som gör att många patienter kan få glädje av detta system. Det är jag övertygad om. Om jag har förstått Berith Erikssons modell skall man efter ett år höja ersättningen från 80 till 90 % för samtliga. Då får man inte den dynamik inbyggd i systemet som faktiskt behövs både för vårdgivaren och vårdtagaren i många av dessa fall.
Herr talman! Jag börjar med att ta upp frågan om pensionen. Efter den här långa historiebeskrivningen över pensionernas framväxt, vill jag påpeka att det nu är första gången som en pensionsberedning inte har haft representanter för arbetsgivarens parter med i beredningen. Antalet förtidspensionerade har ökat. Det kan vara en orsak till att pensionsförsäkringen har blivit så mycket dyrare för staten. Jag tycker dock att man bör hålla öppet för pensionsarbetsgruppen. Den kanske kommer att föreslå att man skall lyfta ut förtidspensionerna ur pensionssystemet. Vi skall inte på något sätt binda upp pensionsberedningen. februari 1993 att regeringen kommer att föreslå att ytterst få personer skall få behålla den högre sjukpenningen. Det är tänkt att ettårsregeln för sjukskrivningarna skall slå igenom på bred front. När det förslaget konfronterades med verkligheten hände ungefär samma sak som med förslaget om höjd pensionsålder. Man kom underfund med att det inte var fråga om så stora besparingar som man hade trott. Jag frågar mig därför vilken nytta det här förslaget kommer att göra. Det har skapat mycket oro och otrygghet hos redan drabbade personer. Pontus Wiklund säger att förändringarna inte kommer att drabba så många personer. Men för dem som drabbas är det mycket orättvist. Det sades att förslaget skall ge dynamik i systemet och att många människor skall få något gott utav det. Skall vi använda de sjuka som plogbil för att tvinga fram mera rehabilitering? Är det inte den andra vägen vi skall gå genom att se till att rehabiliteringsresurserna räcker åt alla? Står man till förfogande för rehabilitering, skall man inte få en nedsättning till 70 %.
Herr talman! Frågan om rehabilitering, Berith Eriksson, är faktiskt också en fråga om hur samhället fördelar resurserna. Jag menar att det i dag finns en tendens att vi ger en relativt mindre andel av de pengar som går till vården till rehabilitering och konvalescens. När det nu finns ett tryck på att man för patientens skull bör och måste rehabilitera mera aktivt, kommer det också att ske en omfördelning. Sjukvårdens personal kommer mera aktivt att ställa upp på detta. Jag tror att det finns sådana mekanismer i vården, särskilt i ett läge där ekonomin är mycket trängd. Så till frågan om vilka som drabbas. De sjuka drabbas förstås. Jag försökte dock säga att många också drabbas på grund av att de går sjukskrivna så länge. För många patienter kan det faktiskt vara bättre med ett avbrott i sjukskrivningen och ett temporärt sjukbidrag. Det är en möjlighet som vi i dag ofta missar i sjukvården. Det innebär en trygghet att få ett sjukbidrag på ett år i stället för att behöva gå till doktorn var eller varannan månad och inte veta hur det skall bli. Det kommer att ske en uppstramning av detta system, som jag tror kommer att bli till glädje för patienterna. Berith Eriksson talade om ettårsregeln, bred front och att man skall se till att få ner utgifterna för sjukförsäkringen efter ett år. Jag tycker att vi i utskottet har gjort ett mycket fint arbete. Vi har formulerat förslaget till den här reformen på ett sådant sätt att den får en bra inriktning även för patienternas vidkommande. Jag tycker att vi skall vara stolta över den lösning som vi har kommit fram till, som har eliminerat många av de nackdelar som annars fanns. Berith Eriksson sade vidare att man inte skall binda upp Pensionsarbetsgruppens utredning. Nej, det är klart. Meningen här var dock att vi skulle komma med litet synpunkter på vad den allmänna pensioneringstidpunkten kan betyda i ett flexibelt pensionssystem. Vi har inte bestämt hur det skall bli. Jag kan dock säga att praktiskt taget alla är eniga om att vi skall utveckla den flexibla pensionsåldern. Då kan vi kanske ganska snart komma med synpunkter på den allmänna pensioneringstidpunkten och vilket värde den kan ha.
Herr talman! Det var ett mycket senkommet argument att man skall höja pensionsåldern för att få fram mer rehabilitering. I propositionen är det underförstått att det skulle finnas en mängd sjukskrivna människor som inte vill bli friska och arbetsföra. Man skulle nu tvinga dem att bli friska litet snabbare genom att sänka sjukpenningen. Frågan om ett temporärt sjukbidrag som ett alternativ finns inte med i det här betänkandet. Jag anser att utskottet skulle ha kunnat göra ett ännu bättre arbete. Utskottet har förvisso gjort ett mycket bra arbete. Det skulle dock ha varit ännu bättre om man i likhet med vad som gäller för det andra förslaget skulle ha yrkat avslag på förslaget om nedskrivning av sjukpenningen till 70 %. Man hade kunnat använda samma argument, nämligen att det inte ger de besparingar som man från början trodde att det skulle ge. Trots att utskottet har försökt att eliminera det antal personer som skall drabbas av nedskärningen till 70 %, finns det fortfarande en grupp människor kvar som kommer att drabbas. Det är i allra högsta grad onödigt.
Herr talman! Klockan går, och jag skall fatta mig kort. Jag förmodar att det var en felsägning att man skulle vilja höja pensionsåldern för att få fram mera aktiv rehabilitering. Jag förmodar att det gällde sänkningen av ersättningen. Berith Eriksson sade att man skall tvingas till rehabilitering. Låt mig säga att det inte finns något tvång. För de flesta människor är det positivt att aktivt få delta i rehabilitering. Det gäller bara att få ett incitament och en uppmaning som är tillräckligt stark. Människor är ofta tacksamma för rehabiliteringsåtgärder.

Herr talman! Jag skulle vilja ha en annan infallsvinkel innan jag kommer in på detaljer. Under mina 23 år i riksdagen, hela tiden i samma utskott, har jag aldrig varit med om att ett så genomgripande och grundligt utskottsarbete har föregått ett beslut. Beslutet kom till efter tio bordläggningar. Efter den överenskommelse som regeringen och Socialdemokraterna träffade i mitten september förra året, kändes det för utskottet som om man skulle börja ett utomordentligt stort och viktigt arbete -- och det var det. Här fanns inte de socialpolitiska bedömningarna, varken när det gällde en höjning av pensionsåldern eller en sänkning av sjukpenningnivån. Vem kunde begära att det skulle finnas sådana bedömningar när landet befann sig i en svår kris just vid det tillfället. Då gällde det att visa att vi kunde sänka och göra besparingar. Det kom på vår lott att göra de socialpolitiska bedömningarna. Jag var mycket upprörd över sänkningen av pensionsåldern. Det är nämligen fråga om en mental förberedelse när man skall gå i pension. Om man hade tänkt att gå i pension i oktober i höst skulle man redan vid den tidpunkten vara inne i ett system som höjde pensionen. Jag tror att jag delar den uppfattningen med samtliga av utskottets ledamöter att det på den punkten inte riktigt stämde. Den konstruktion som Pontus Wiklund talade om innebar att vi borde studera frågan närmare. Vid det första sammanträdet föreslog jag att Pensionsberedningen skulle ta hand om frågan, men jag fick inte gehör därför. Jag går inte närmare in på det. Men vi underkände de ekonomiska beräkningarna och fick nya sådana. Så upprepades det vid flera tillfällen och till slut visste man inte vilka beräkningar som gällde. Jag har aldrig upplevt att ett land höjer pensionåldern samtidigt som man har den största ungdomsarbetslösheten någonsin. Det kändes därför riktigt med en remiss till arbetsmarknadsutskottet, som i sin tur skickade ärendet till Arbetsmarknadsstyrelsen för att få siffror framtagna över läget. Vi fick belägg för att kostnaderna för arbetslösheten vida översteg de inkomster som man skulle få genom att sänka pensionsåldern. Även de beräkningar som nu finns visar att de 5--6 miljarder kronor som man skulle tjäna till 1997 har reducerats till ungefär 3 miljarder kronor. När vi fick dessa siffror var vi ganska övertygade om att vi inte motsätter oss en höjning av pensionsåldern framöver, eftersom utbildningarna är längre, något som Pontus Wiklund sade. Men därtill kommer att medellivsåldern har ökat med 5,6 år för kvinnor och 3 år för män. Detta faktum måste vi ta med i beaktandet vid diskussioner om denna situation. Vi beslutade att avstyrka propositionen i den delen. Cirkeln var på något sätt sluten. Mitt första förslag att ärendet skulle gå till Pensionsberedningen blev godkänt av ett enigt utskott. Det var där det hörde hemma. Vi var ju i den lyckliga situationen att ha en arbetande pensionsberedning. Jag kan inte under min tid inom socialpolitiken erinra mig att vi har gjort någon ändring av pensionsåldern, eller någon annan omfattande ändring, utan att den varit föregången av en gedigen utredning med förslag utsända på remiss för att ha underlag att fatta beslut utifrån. Jag kommer nu till sänkningen av sjukpenningen. Jag vill påminna Berith Eriksson att ärendet har varit aktuellt i två propositioner. Dels i proposition 31, där vissa farhågor om vad som kunde hända förespeglades, och det aviserades om att man skulle komma tillbaka. Dels i proposition 178, i vilken regeringen kom tillbaka i frågan. Man kunde genast förstå att de aviserade besparingarna på 1 200 miljoner kronor inte längre var aktuella. Det var nämligen ungefär en tiondel av det antal personer som man från början räknade med skulle få sänkt sjukpenning till 70 % som reducerades till en tiondel. Det är dessutom ytterst tvivelaktigt om det kan bli några sänkningar avseende den återstående tiondelen. Det är nämligen så, att så länge aktiv medicinsk behandling eller rehabilitering pågår sänks inte sjukpenningen. Vi har också i vårt betänkande gett regeringen till känna att den bör följa upp detta noga och snarast utvärdera situationen. Vi räknar naturligtvis med att regeringen återkommer till riksdagen när denna utvärdering är gjord. När människor gick sjukskrivna i 4--5 år, berodde det på att det inte fanns någon arbetslivsrehabilitering på den tiden. I lagen stod det att fall där människor hade varit sjuka i ett år skulle tas upp till prövning. Den prövningen innebar att arbetsförmågans nedsättning skulle bedömas. Om den var varaktigt nedsatt, och beräknades vara det två år fram i tiden, skulle sjukpenningen bytas ut mot ett sjukbidrag eller en förtidspension. Men när det inte fanns några alternativ, som arbetslivsinriktad rehabilitering, drog en del fall ut på tiden, och man håller nu på att bearbeta dem, enligt den lag som har gällt i säkert 70 % är en för låg nivå -- jag håller med Berith Eriksson om det. Å andra sidan gjordes det inte heller i denna fråga några socialpolitiska bedömningar i överenskommelsen. Utskottet har sett över detta, och jag vill säga att jag är glad över att vi gemensamt har kunnat komma fram till detta ställningstagande. Man skulle ha sparat 1 200 miljoner, sade jag. Jag kan säga, inte till kammarens värderade ledamöter, men till presidiet och till utskottets värderade ledamöter, som är närvarande, att vi nu i stället bedömer att besparingen blir 80 miljoner. Riksförsäkringsverket konstaterade att det inte blir en automatik i det hela, utan varje fall måste bedömas individuellt. Då krävs det 200 årsarbetare, till en kostnad av 50 miljoner. Det återstår alltså 30 miljoner, som jag bedömer vara felräkningspengar i detta sammanhang -- man utgick ju från 1 200 miljoner. Jag har stora förhoppningar om att detta rättas till på ett utomordentligt bra sätt, till båtnad för dem som är sjuka och som utskottet vet kommer att drabbas på ett oförtjänt sätt, eftersom de inte har en planerad arbetslivsinriktad situation. Det kommer man att ta hänsyn till. Vi säger också i betänkandet att sjukpenningen inte skall sänkas om det är brist på rehabiliteringsresurser. Eftersom ingen har gjort det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag vill säga att detta resultat är något som har kommit fram utifrån den representativa demokratin. Man talar så ofta om regering, riksdag och förvaltning, men faktum är att man skall säga riksdag, regering och förvaltning. Man borde kanske undvika att dra förhastade slutsatser efter att bara ha läst propositionen och att utgå från att det är det som kommer att gälla. Man borde i stället vänta tills utskottsbetänkandet ligger på bordet, då man blir mera klar över vad som kommer att gälla framöver. I detta fall är det alldeles utomordentligt viktigt att man väntar tills utskottsbetänkandet ligger på bordet. Jag vill avsluta med att säga att pressen var väldigt intresserad av vad som hände, vem som sade vad m.m. under utskottsarbetets gång -- man bevakade oss mycket hårt. Men när förslaget var klart och beslutet var fattat blev det bara en liten snutt i tidningen -- som dessutom var felaktig. Sedan har vår allra största tidning på ledarplats behagat uttrycka sig på ett sådant sätt att det har skapat mer förvirring än klarlägganden -- det vill jag absolut påstå. Jag skulle önska att tredje statsmakten var angelägen om att till svenska folket, till prenumeranterna, ge ett besked om vad som gäller. Jag trodde att det var det som den var till för. Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till utskottets hemställan. Jag vill faktiskt också, vilket jag aldrig har gjort förut, tacka mina kolleger i utskottet för ett utomordentligt samarbete.
Herr talman! Jag vill säga till Doris Håvik att Vänsterpartiet vid tidigare tillfällen har motsatt sig ändrad ersättning i sjukförsäkringen. Om detta förslag inte ger några ekonomiska vinster och ingen kommer att drabbas av nedsättningen, kan jag inte förstå varför man inte yrkar avslag på förslaget. Det har väl inte undgått någon av oss att det har spridits och sprids fortfarande en oro bland de människor som är sjuka och långtidssjukskrivna. Det står inte i betänkandet att sjukersättningen inte skall sättas ned om det inte finns rehabilitering. Det står så här: ''Utskottet förutsätter att Riksförsäkringsverket fortlöpande följer upp utvecklingen i detta avseende och, om det skulle visa sig att tillräckliga resurser saknas för rehabilitering av vissa grupper försäkrade, uppmärksammar regeringen på detta.'' Men vad händer med de människor som hamnar i den situationen att det inte finns rehabilitering, innan Riksförsäkringsverket har uppmärksammat regeringen och regeringen har vidtagit åtgärder? Det finns en grupp människor som kommer att drabbas av det här, och det är mycket olyckligt.
Herr talman! Det är helt uppenbart att det har spridits en stor oro bland människor. Man har fått uppfattningen -- som vi också fick inledningsvis -- att det skulle bli automatik i detta. Sjukpenningen skulle ticka ut i 365 dagar, och sedan skulle den automatiskt sänkas till 70 %. Så sker inte och kommer inte att ske. Förslaget reducerades till att gälla en tiondel.

Utskottet förutsätter att Riksförsäkringsverket fortlöpande följer upp utvecklingen i detta avseende och, om det skulle visa sig att tillräckliga resurser saknas för rehabilitering av vissa grupper försäkrade, uppmärksammar regeringen på detta.'' Vi kan inte från utskottets sida säga om dessa rehabiliteringsresurser saknas eller inte. Men vi har täckt in det fallet: om det skulle vara så, skall Riksförsäkringsverket uppmärksamma regeringen på detta. Då har utskottet alla möjligheter att ta upp den frågan på nytt. Vi har ju gett regeringen till känna att den skall följa frågan och snarast möjligt utvärdera den. Jag tycker inte, Berith Eriksson, att vi från utskottets sida skall gå ut och sprida en oro och otrygghet. Men det kanske är det som företrädare för Berith Erikssons nuvarande parti har gjort i årtionden, dvs. att sprida en misstro bland människor. Jag vill att vi här skall se positivt på denna fråga. Vi har lagt ned ett stort arbete, och vi är alla -- inte bara vänstern -- besjälade av att människor inte skall komma i kläm.
Herr talman! Det som Doris Håvik läste innantill var meningarna som stod före det som jag läste. Detta ger ju egentligen inte någon garanti för att enskilda människor inte skall drabbas. De har ju inga marginaler att leva på fram till dess att Riksförsäkringsverket har uppmärksammat regeringen och ett förslag har kommit till riksdagen. I stället kunde det klart ha stått att de som står till förfogande för rehabilitering inte skall drabbas av den här nerskrivningen av sjukpenningen om det inte finns möjlighet till rehabilitering. Detta är väl inte att gå ut och sprida oro. Hur optimistiska vi än är här i kammaren kan knappast den som står inför att få sin sjukpenning nedskriven till 70 % känna samma optimism som Doris Håvik nu gör här i kammaren.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det står: ''är av största vikt att möjlighet till såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabilitering erbjuds den som önskar få rehabilitering'' -- den enskilde har alltså ett val -- ''och för vilken rehabilitering är meningsfull''. Det är en medicinsk fråga. En bedömning skall göras på den nivån. Om samhällets resurser är otillräckliga är det inte acceptabelt att den försäkrade får en ersättning enligt en lägre nivå. Det är ett mycket skarpt uttalande. Vi säger att Riksförsäkringsverket och regeringen skyndsamt skall titta på denna fråga. Det är alldeles uppenbart att vi, som seriösa politiker, inte kan säga att dessa rehabiliteringsresurser inte finns. Vi kan inte heller bedöma om sådana är medicinskt meningsfulla. Vi vill ha fakta på bordet i sådana här frågor innan vi direkt säger att det inte i något avseende skall göras någon sänkning. Jag tycker att det har gjorts ett bra arbete. Från att sänkningen skulle gälla för 100 % har vi kommit ner till att den skall gälla för, vad vi tror, en tiondel, kanske betydligt färre. Man skulle få in 1 200 miljoner om sänkningen gällde för 100 %. Nu är siffran 80 miljoner. När arbetskraften också har blivit ersatt återstår 30 miljoner. Jag är förhoppningsfull, och jag är övertygad om att samtliga i utskottet kommer att föja denna fråga med största uppmärksamhet.

Herr talman! Kammarens sex närvarande ledamöter! Övriga ledamöter! Först av allt vill jag ge utskottets ordförande en eloge. Mot alla odds har hon lyckats få utskottet att enas i en skrivning. Det var bra gjort, Gullan Lindblad! I september 1992 träffade de borgerliga regeringspartierna tillsammans med Socialdemokraterna en uppgörelse som mynnade ut i ett förslag om att pensionsåldern skulle höjas från 65 till 66 år. Detta skulle vara ett led i att stabilisera den svenska ekonomin och minska det strukturella underskottet. Övergången skulle ske stegvis från och med den 1 januari 1994 och vara fullt genomförd 1997. Inom Ny demokrati förutsåg vi att det här skulle drabba de arbetslösa, kanske mest de känsliga arbetslösa ungdomarna. Med detta som grund förordade vi den 2 april ett sammansatt utskott i denna fråga, bestående av arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet, som skulle behandla regeringens proposition. På detta sätt skulle man kunna spegla de konsekvenser som en pensionsåldershöjning skulle få för arbetslösheten och eventuella kalkylerade besparingar. Då systemet med ett sammansatt utskott skulle innebära en viss svårhanterlighet föreslog Socialdemokraterna ett alternativ till vårt förslag, vilket innebar att arbetsmarknadsutskottet skulle ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Då detta skulle bli smidigare, vårt förslag tillgodoses och samma resultat uppnås beslöts att så skulle ske. När nu verklighetens fakta sakta men säkert börjar trilla in till utskottet inser Socialdemokraterna vartåt det börjar luta och antyder ett avhopp från krisuppgörelsen. Utan att närmarare gå in på sifferuppgifter beträffande felaktiga kalkyler, av penionärer blockerade arbetstillfällen etc. är det glädjande att ett enigt utskott till sist bl.a. kan fastställa nedanstående punkter: -- Mot bakgrund av den för närvarande höga arbetslösheten kan det inte finnas några besparingar av den storleksordningen som gör det motiverat att i dagens läge påbörja en ändring av pensioneringstidpunkten. Det är dock en riktig åtgärd att höja pensionsåldern. januari 1997 beror på arbetsmarknadsläget under de kommande åren. -- En höjning av den faktiska pensionsåldern, för närvarande 59--60 år, måste genomföras. På denna punkt förordar utskottet att detta skall ske genom att förtidspensioner för yngre och medelålders personer undviks i möjligaste mån. Vi i Ny demokrati påpekar på denna punkt i vårt särskilda yttrande att detta bl.a. kan uppnås genom att villkoren för de små och medelstora företagen förbättras och att arbetsmarknadslagstiftningen reformeras för att man skall kunna få en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Pensionsarbetsgruppen föreslås bereda frågan om höjd pensionsålder ytterligare. -- Det ankommer på regeringen att göra den slutliga bedömningen av när en höjning av pensionsåldern lämpligen kan ske. Utskottet avstyrker i sitt betänkande propositionen, som har skapats efter uppgörelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna, vilket jag naturligtvis livligt stöder, med tanke på Ny demokratis åsikter och agerande i denna fråga. Herr talman!

Grunden för mitt påstående är att utskottet bl.a. enhälligt har konstaterat följande: -- Relativt få personer kommer att få sjukpenning på kompensationsnivå 70 %. De som drabbas, drabbas ändå mycket hårt. -- Besparingarna -- det har tidigare framförts att det inte kommer att bli några -- kommer att bli så blygsamma att det kan vara felräkningspengar. Det märkliga är att regeringspartierna och Socialdemokraterna lägger till de dynamiska effekterna när de räknar på besparingseffekterna samtidigt som de bortser från samtliga dynamiska effekter när besparingssträvandena resulterar i ett negativt saldo. Även på den negativa sidan finns det dynamiska effekter. De verkliga förlusterna blir i själva verket mycket större än enbart felräkningspengarna. -- Ställningstagandet kan påskynda en förtidspensionering. Varför stöder jag då utskottets betänkande, som vi inom Ny demokrati är så kritiska mot? Jo, det kan ligga en hel del i att individen självmant vill påskynda sin rehabilitering då möjlighet föreligger. Utskottet har dessutom förmänskligat propositionen genom att i betänkandet klart uttrycka att en enskild person som vill ha rehabilitering men som, på grund av att samhällets rehabiliteringsresurser är otillräckliga, inte kan få det heller inte skall få kompensationsnivån nedsatt till 70 %. Det står också klart uttryckt att regeringen snarast skall utvärdera effekterna av nivåsänkningen till 70 % och dessutom snarast möjligt göra en utvärdering. Det enda som jag har emot denna sista skrivning är det synnerligen diffusa begreppet ''snarast möjligt''. Trots att det har informerats mig att ett sådant uttryck för regeringen innebär en mycket hög prioritet skulle jag, med tanke på ärendets känslighet samt den orättvisa som kan uppstå för de drabbade, hellre se tidsperioden fastställd till riksdagens första arbetsmånad hösten 1993, dvs. Vid denna tidpunkt borde utvärderingen ligga klar för utskottsbehandling, och riksdagen kunde behandla betänkandet i vecka 42 och 43. Tyvärr måste en utvärdering ta sin tid, men fyra till fem månader måste ju räcka till. Herr talman! Som framgår av mitt anförande yrkar jag ett starkt resp. svagt bifall på resp. avsnitt i socialförsäkringsutskottets betänkande 15.
Herr talman! Jag hörde här med en viss förvåning att Arne Jansson var mycket bekymrad över nivån 70 %. Vad jag vet säger det parti han representerar att man genomgående vill ha en 70-procentig nivå i socialförsäkringssystemet. Vidare fick man också en känsla av att Arne Jansson inte riktigt kände till tankeströmningarna i utskottet innan han kom in där. Vi var alla bekymrade över dessa två förslag, det tyckte jag framgick mycket tydligt av Doris Håviks redogörelse. Redan från början sökte vi finna lösningar som bättre skulle passa de många människorna. I båda fallen var det ekonomiska förslag som lades fram. Vi ville ha en socialpolitisk dominans i ställningstagandet, och det har vi också kommit fram till på ett bra sätt, som jag ser det. Beträffande remisser tycker jag att det var fint att AMS tillfrågades. Då fick man belägg för det jag har hävdat hela tiden, att arbetslösheten har stor betydelse när vi skall ta ställning till en höjd pensionsålder, men att det kanske inte är ungdomen som drabbas mest om fler äldre går kvar i arbetet. Man skriver så här: Det är svårt att med säkerhet uttala sig om åldersfördelningen bland de arbetslösa som skulle erbjudas arbete om ändringen av pensioneringstidpunkten inte genomfördes under de aktuella åren. Med hänsyn bl.a. till konkurrensen om lediga platser är det dock rimligt att anta att en utebliven höjning av pensionsåldern i första hand skulle påverka arbetslösheten bland erfaren arbetskraft. Men sysselsättningstillfällen för ungdomar kan komma att öppnas i ett andra eller tredje steg i interna eller externa anställningskedjor. Jag tror det är så. I dagens läge med den stora arbetslöshet vi har är det framför allt medelålders yrkesutbildad arbetskraft som skulle drabbas. Det är ganska svåra resonemang, men jag tror det finns vissa paralleller i diskussionen om vad en sex timmars arbetsdag skulle ge beträffande ökade sysselsättningstillfällen, men det finns inte möjlighet att här närmare gå in på detta.
Herr talman! Det som Pontus Wiklund drar upp om att vi förordar 70 % är i och för sig riktigt, men det är under andra omständigheter. Man måste alltid göra en utvärdering. Vi har påpekat att vi har gått med på detta därför att det skall göras en riktig utvärdering. De omständigheter vi ville ha var helt andra och inte framförda i det här sammanhanget. Pontus Wiklund går vidare in på att utskottet har försökt hitta lösningar innan jag kom in i utskottet. Jag är ju ganska ny där. Varför såg då Pontus Wiklund inte till att ärendet tidigare remitterades till arbetsmarknadsutskottet för yttrande? Det har ju visat sig vara mycket bra med en remiss dit, så att man har fått belägg för hur det skulle påverka arbetsmarknaden. Vidare försöker Pontus Wiklund negligera ungdomsarbetslösheten. Ungdomarna blir drabbade, eftersom deras ställning är mycket känslig, vilket vi inom Ny demokrati anser. Man måste se saken i ett större perspektiv. Man kan inte bara se på vilka som går arbetslösa. Man måste också se på dem som är sysselsatta i åtgärder av olika former. Där finns en stor del av ungdomar. Det är väl också så, Pontus Wiklund, att om ungdomar nu successivt faller bort och inte får träning i arbetslivet, så förlorar vi en kunskapsgeneration för att fortsatta det yrkesverksamma livet.
Herr talman! Det är inte fråga om att negligera ungdomsarbetslösheten. Den är ett jätteproblem. Vi skall göra allt för att ungdomen skall komma in i yrkesarbete och få en bra utbildning. Men man löser inte detta i dagsläget med det föreslagna året. Det var vad jag försökte säga. Där tror jag AMS har rätt. Däremot finns det alla skäl för oss att arbeta med arbetslösheten och inte minst ungdomsarbetslösheten. Beträffande tankarna som fanns i utskottet, innan Arne Jansson kom in, och frågan varför vi inte gjorde mer kan jag säga att många av oss tänkte, att kanske tiden arbetar så att vi lättare kan hitta en lösning. Det är ofta så när man har ett svårt problem. Här finns en överenskommelse på högsta nivå mellan regeringen och Socialdemokraterna. Vi känner att det är svårt att effektuera den, och vi låter tiden arbeta för att vi skall hitta den bästa lösningen. Jag tror att det var ett klokt beslut. Som jag ser det var detta med AMS inte avgörande. Däremot var det bra, som jag sade, att jag fick bestyrkt att inte minst den yrkesutbildade arbetskraften skulle drabbas av att vi höjer pensionsåldern. Det tror jag faktiskt stämmer i det här läget.
Herr talman! Arne Jansson yrkade ett starkt bifall och ett svagt bifall till förslaget om sjukpenningnivån. Jag skulle vilja fråga Arne Jansson om det innebär i förlängningen ett helt avståndstagande från de 70-procentiga nivåer som ni har begärt över lag när det gäller trygghetssystemen. Är hela Ny demokrati på glid, eller är det bara Arne Jansson? Det tycker jag är en ganska berättigad fråga. Sedan är det faktiskt så att remissen till arbetsmarknadsutskottet, som vidarebefordrades till AMS, i många fall var avgörande för oss. Vi fick nya siffror när det gällde utvecklingen av arbetslösheten, som icke var kända i september förra året. Det innebar naturligtvis att uppdatera ärendet och få ett underlag för både 1993 och 1994. Jag tror att det i många avseenden var helt avgörande för oss i det ställningstagande som senare blev vårt.
Herr talman! Först vill jag svara Pontus Wiklund. Det är ju litet märkligt att tiden skulle lösa problemet om man skulle höja pensionsåldern eller inte. Jag kommer inte ihåg hur många bordläggningar det hade varit, men det var en hel del. Om man tittar på regeringens långtidsprognos om arbetslösheten ser man att arbetslösheten 1998 förutses vara 10--13 %. Redan i regeringens kompletteringsproposition kunde man fastställa att en hög arbetslöshetssiffra skulle bestå så långt fram. Av det kunde man ganska lätt ta ställning till första etappen. Till Doris Håvik vill jag svara att när det gäller ställningstagandet om 70 % anser vi att det skulle vara en mycket stor prioritering ifrån regeringen att undersöka hur detta påverkar den enskilda människan och vad det innebär. Om verkligheten utvisar att det är helt fel, då skall vi naturligtvis ändra. Vi skall inte gå emot vad verkligheten visar. Även vi politiker skall kunna ändra oss om vi gör ett fel. Doris Håvik frågar vidare om det bara är Arne Jansson som är på glid eller hela Ny demokrati. Det är en märklig frågeställning. Har man i utskottet fattat fel beslut, haft fel utgångsmaterial eller gjort fel ställningstagande och plötsligt påverkas av verklighetens kalla fakta, då måste man naturligtvis ta hänsyn till detta. Då är det inte bara jag som ändrar mig eller Ny demokrati, utan jag tror att många andra personer och partier då måste ge vika för verklighetens kalla fakta.
Herr talman! Men Ny demokrati vill ju generellt ha en 70-procentig nivå. Från vilka fakta utgick ni i partiet när ni fastställde att 70 % var en lämplig nivå? Jag ser det generellt utifrån hur ni sett frågan i partiet och ser det inte bara utifrån sjukpenningen. Det är ju fler ersättningar som blir 70 % enligt er modell.
Herr talman! Det är mycket riktigt som Doris Håvik säger, men då måste man se varför vi har satt denna nivå. Vi har gjort det i helt andra perspektiv tillsammans med andra åtgärder som skall genomföras, inte bara inom socialförsäkringssystemet. Om socialförsäkringssystemet har vi motionerat att det totalt skall reformeras. Det går inte att fortsätta med bidrag kors och tvärs, upp och ner osv. Det skall totalt reformeras så att vi får ett nytt system. Vi har på samma sätt motionerat om arbetsmarknadspolitiken att den måste förändras. Det är i det sammanhanget en sådan här siffra kommer in. Man får inte rycka ut den och se den isolerad. Den måste ses i det stora sammanhanget.
Herr talman! Min sista replik: I ett reformerat socialförsäkringssystem har Ny demokrati utgått ifrån att 70 % är lämpligt.

Fru talman! Harriet Colliander har frågat mig vilka kriterier som utgör grund för tillsättningen av generaldirektörer, höga statliga befattningshavare samt statliga bolagschefer. Hon vill också veta i vilken utsträckning utomstående konsulter används vid rekryteringen. Slutligen frågar hon om utnämningar av VD och vice VD sker på samma sätt som utnämningar av höga ämbetsmän i statens tjänst. Detta är en debatt jag välkomnar. En av riksdagens viktigaste funktioner är att övervaka, granska och ifrågasätta hur den offentliga makten används. I innehavet av den offentliga makten ligger ett ansvar för att denna utnyttjas oväldigt. Enligt 11 kap. 9 § regeringsformen tillsätts tjänster vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Av dessa grunder skall, enligt 4 kap. 3 § lagen om offentlig anställning, skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. I propositionen om ledningen av den statliga förvaltningen understryks att verkschefer skall sökas ur en bredare rekryteringsbas än tidigare. Särskilt har understrukits att verksamheter utanför statsförvaltningen bör kunna fungera som rekryteringsbas. Detta är en inställning som regeringen till fullo delar. Rekryteringen sker i dag genom att det berörda departementet utarbetar en kravbeskrivning inför en vakans. Kravbeskrivningen översänds sedan tillsammans med en kandidatförteckning till Statsrådsberedningen sker därefter en gemensam beredning med fackdepartementen och Finansdepartementet. Detta är självfallet, i god svensk anda, en mycket grundlig process med ett brett sökförfarande och grundlig referenstagning. I grundligheten i denna process ligger också svaret på Harriet Collianders andra fråga. Behovet av att utnyttja externa konsulter har inte varit påtagligt. Dock sker detta ibland för att komplettera och fördjupa kravbeskrivningen. Det är möjligt att ett ökat utnyttjande av konsulter kommer att ske. Det bör dock avgöras utifrån behov i de enskilda fallen. Vad gäller interpellantens tredje fråga, om tillsättning av VD resp. vice VD, sker den i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, dvs. att det är styrelsen som tillsätter dessa poster. I sin fråga markerar Harriet Colliander att den offentliga sektorn står inför en mycket omfattande förändringsprocess som ställer höga krav på kunnande och ledarskap. Utnämningar skall baseras enbart på kompetens. Därför, menar hon, måste det bli slut på politiska utnämningar. I resonemanget ligger emellertid ett viktigt felslut. Interpellantens tes förutsätter att personer med en politisk förankring utnämnts trots att de saknar kompetens. I frågan saknas en distinktion mellan att utnämna kompetenta f.d. politiker och att tillsätta personer enbart därför att de delar den sittande regeringens värderingar. Låt mig understryka att politik för mig är något ansvarsfullt och viktigt. Vår demokrati bygger på att medborgare är beredda att ställa sig i allmänhetens tjänst genom att åta sig politiska uppdrag. En lång och förtjänstfull politisk karriär innebär att man skaffar sig erfarenheter och kunskaper som självfallet kan vägas in när det gäller tjänstetillsättning. Att leda större myndigheter förutsätter en rad kvaliteter. Vederbörande måste ha kunskap om det sakområde som det gäller. Han måste också ha kompetens att leda och fördela arbetet inom en stor organisation. Det krävs också en betydande förmåga att kommunicera med allmänheten och massmedia. Till det kommer att en verkschef måste ha god förmåga att samarbeta med berörda departement. Det är också en fördel om verkschefen har erfarenhet från svenskt utredningsväsende. Lägger man samman dessa egenskaper framträder en kompetensprofil som gör att det måste betraktas som en merit om personen i fråga har deltagit i samhällsdebatten och haft ett engagemang i politiska frågor. Detta behöver självfallet inte innebära att vederbörande måste ha varit aktiv i ett politiskt parti. Det kan lika gärna gälla en organisationsföreträdare, en samhällsdebattör eller en näringslivsföreträdare. Sedan denna regering tillträdde 1991 har sammanlagt 32 generaldirektörer tillsatts. Av dessa har drygt hälften, 15 stycken, en politisk bakgrund. De övriga kommer antingen från näringslivet eller har sin bakgrund i högre förvaltning. Det bör då framhållas att regeringen är bunden av överenskommelser att placera den förutvarande regeringens statssekreterare efter kompetens och erfarenhet.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

Just detta att övervaka, granska och ifrågasätta den offentliga makten som han nämner, är sådant som vi sysslar med. Jag tolkar detta som en senkommen välkomsthälsning till Ny demokrati till kammaren. Man skall fästa avseende vid sakliga grunder och allt detta vackra när man tillsätter tjänster. Problemet är att man inte gör det i praktiken. Det är detta vi vill komma fram till -- vad det är som egentligen styr den här verksamheten. Statsministern gör jämförelser med tidigare och säger att man har en bredare rekryteringsbas. Det må vara hänt, det beror ju på hur smal den var förut. Harriet Colliander har nämnt detta med att använda konsulter och vill ha ett svar på det. Det viktiga är att i den mån man använder sig av konsulter i den politiska sektorn, skall man använda dem för själva urvalet. Det är inte för att göra en kravbeskrivning, utan för att få in folk som är vana att välja ut chefer osv. Politiker väljer nog ganska gärna politiker och utgår från de rent politiska meriterna. Jag tror inte att Harriet Colliander står för felslutet, som det talas om här. Jag förstår delvis statsministerns situation. Det är därför den här frågan är besvärlig. Utnämningspolitiken blir ett instrument att lösa helt andra problem. Regeringen har löften och åtaganden att placera en serie socialdemokratiska hövdingar. Sedan skall de göra detsamma för er. Problemet kommer då tillbaks hela tiden. Är det så det skall gå till? Är det placering av statssekreterare och andra som det handlar om? Då kommer vi till slut att få fel folk på fel plats rakt igenom. Det kommer alltid att finnas en serie statssekreterare osv. Jag tror att detta är en fråga som direkt har att göra med politikernas anseende. Ibland brukar vi kalla det för det politiska träsket. Då blir folk upprörda. Vi menar att det är ett träsk, eftersom det är svårt att ta sig ur det på något sätt. Det är litet hemmagjort. Det behöver inte vara så här. Jag tror att man bara behöver tänka på en enda sak, nämligen att det är skattebetalarnas pengar man använder. Man gör detta på uppdrag av andra. Man gör det faktiskt inte för politiker eller mellan politiker. Min slutsats, efter att ha studerat statsministerns svar, är att även om det i botten finns någon sorts allmän inställning att detta borde kunna göras bättre, sitter ni likafullt fast i det gamla. Vi kommer att få se politiska utnämningar i fortsättningen också. Om vi kombinerar detta med dubbla politiska pensioner och allt annat har vi den svenska politikens kris. Det är en jättefråga som vi envist kommer att återkomma till.
Fru talman! Jag tackar både interpellanten och frågeställaren. Ian Wachtmeister ställde en fråga till mig i detta ämne. Vi kom överens om att hantera den inom ramen för detta interpellationssvar. Låt mig börja med historiebeskrivningen i Harriet Collianders inlägg. Hon sade att Ny demokrati medverkade till att denna regering bildades. Det var väl inte riktigt med sanningen överensstämmande. Om jag inte missminner mig avstod Ny demokrati från att delta i statsministeromröstningen. Om Harriet Collianders kommentar på denna punkt innebär en revision av detta avstående, kan jag bara notera det. Historieskrivningen är inte riktigt sann i den delen, men det har inte med den här saken att göra. Jag skulle vilja svara på de frågor som Harriet Colliander ställde. Utgångspunkten är alltid att få fram de allra bästa personerna. Det är inte alltid alldeles lätt. Det innebär inte alltid att alla personer har samma uppfattning om vilken person som är den bästa. Därför har chefsutvecklingen inom den statliga förvaltningen under de senare åren tilldragit sig ökat intresse. Det har funnits en klar strävan att bredda rekryteringen, se till att man får in fler namn i sökprocessen och göra klart att det är den mest kompetente som skall få tjänsten. Vad är det då för skillnad som har inträffat? Till att börja med är det faktiskt så att vi inte längre har den typ av politiska utnämningar som vi hade förut. Jag skall inte exemplifiera detta, eftersom jag då går in för mycket på detaljer. Vad som inträffade förr är väl bekant. Harriet Colliander kan det väl från sina studier av konstitutionsutskottets betänkanden. Om jag tittar på den lista som jag har framför mig av de 32, vad jag förstår, senaste myndighetschefsutnämningarna kan jag konstatera att det är en lista på personer som samtliga utmärks av en betydande kompetens att sköta de olika områden som de är satta att förvalta. Ian Wachtmeister antydde att det finns ett behov av att placera en förfärlig mängd gamla socialdemokratiska statssekreterare. Jag refererade själv till den skyldighet vi har i det hänseendet. Men även där tar vi hänsyn till kompetens och skicklighet. Patent och registreringsverket utsågs han därför att jag är alldeles övertygad om att han hade utsetts även om han inte hade varit statsekreterare i det socialdemokratiska Justitiedepartementet. Han är en kompetent person för det jobbet. Luftfartsverket skedde det också mot bakgrund av en mycket betydande kompetens. När Anitra Steen blev generaldirektör för Verket för högskoleservice skedde det mot bakgrund av en lång karriär inom den offentliga sektorn, inte minst när det gäller ledningsfrågor och chefsfrågor inom den offentliga sektorn. Detta är personer om vilka man kan säga att de har blivit generaldirektörer inte på grund av att de varit socialdemokratiska statssekreterare utan, om jag skall hårdra det, snarare trots detta. De har en egen kompetens. Där finns den stora skillnaden. Sedan frågar Harriet Colliander mig om vi har löst samarbetsproblem genom chefsutnämningar. Det enkla svaret på den frågan är nej. Den tredje frågan från Harriet Colliander var om regeringen vid någon utnämning har tillämpat särskilda skäl. Jag är inte medveten om att så skulle ha skett. Även svaret på den frågan kan bli nej. Låt mig sedan säga att jag är glad om jag har missuppfattat Harriet Colliander när det gäller hennes inställning till att utnämna personer med politisk bakgrund till chefsbefattningar. Om vi fullt ut skulle tillämpa tesen att varje politiker som får en chefspost är en politisk utnämning, skulle detta innebära att vi automatiskt diskvalificerar varje person som t.ex. har varit i närheten av Sveriges riksdag från ett kvalificerat jobb på chefsnivå inom den offentliga sektorn. Det skulle t.ex. få sådana halsbrytande konsekvenser som att en person som Ian Wachtmeister efter det att han lämnat riksdagen, skulle anses oduglig för varje form av chefsbefattning i svenskt samhällsliv. Även om jag inte skall föra detta resonemang för långt här, vill jag säga att det vore en fullständigt orimlig slutsats.

Fru talman! Jag hoppas att statsministern hänger med i alla frågor han får här. Först vill jag göra klart att jag, med tanke på mitt uppträdande här, inte har för avsikt att söka tjänst som generaldirektör, landshövding, ambassadör eller något annat när man äntligen lyckas få mig ut ur riksdagen. Vi talar nu om en del förfärande exempel på utnämningar. Jag vill inte gå in på personer. Jag vill mer titta på de tjänster den här frågan gäller. Vi kan titta på sådana fantastiska miljardkoncerner som AMS, Invandrarverket, SIDA osv. Detta vore i civila sammanhang -- ute i verkligheten -- jättejobb som kräver en enorm kompetens. Jag tror inte att man genom att vara statssekreterare, riksdagsledamot eller rörelseorienterad ombudsman eller något annat skaffar sig den kompetensen -- som måste vara fantastiskt avancerad. Jag tror att det här föreligger en viss begreppsförvirring. Man plockar säkert ut folk efter bästa förmåga. Det är inte heller något fel på de människor som utnämns. Men tyvärr är det så att när det gäller de befattningar där skattebetalarnas miljardbelopp skall handhas, måste det vara fråga om de bästa personerna. Problemet är varifrån man får de bästa. Jag tror att detta problem kommer att kvarstå så länge politiken betraktas som ett yrke. Det är vanligt i denna sal, och i andra liknande salar, att politiken ses som ett yrke som innehas från vaggan till graven. Om politiken vore en demokratisk värnplikt, där alla människor i samhället inriktar sig på att äntligen få komma in i riksdagen i fyra eller max åtta år, om det blir fyraåriga mandatperioder, skulle det bli fråga om något som går tur och retur. Verkligheten, in i politiken, tillbaks till verkligheten. Jag tror också att problemen med utnämningarna skulle försvinna. Då skulle också kritiken mot politikerna brytas. Att vara politiker borde egentligen vara ett hedervärt yrke, och det är många hedervärda personer som gör sitt absolut bästa här. Men utnämningspolitiken förblir en vagel i ögat på dem som vill försvara det system som finns i dag.

Fru talman! Herr statsminister! Jag var på mitt rum när jag hörde att denna debatt pågick. Jag måste därför få ställa följande fråga. Statsministern sade att vi i Ny demorkati inte hade något att göra med att herr statsministern blev statsminister. Hur kan detta vara? Systemet är ju så att när vi i Ny demokrati avstår från att rösta, stöttar vi regeringen. Eller hur? Jag vill ställa en annan fråga i samma veva. Kan det politiska träsket bero på att Sverige befinner sig i ett ekonomiskt kaos, med ett budgetunderskott på minst 250 miljarder kronor och en statsskuld på 1 000 miljarder kronor? Kan det bero på ett politiskt system som gör att man så att säga snurrar runt? Duger man inte på den posten, kanske man duger på den andra, osv.
Fru talman! Jag tycker icke desto mindre att det är fascinerande att få ta del av hela bredden inom Ny demokrati, på allt från klädsel till argumentationsart. Men låt mig efter denna halvironiska kommentar svara på de frågor som har ställts här. Harriet Colliander hade ett exempel som jag vill gärna ta upp. Det gällde de anmärkningar som Anders Björck hade riktat mot utnämningen av Sprit AB. Harriet Colliander undrade om man måste ta ansvar i regeringsställning. Ja, det måste man. Men det är en väldig skillnad när det gäller styrelseordföranden. Där råder det inget tvivel om att ägaren har ansvar för att utse styrelse och se till att den är någorlunda kompetent. Posten som styrelseordförande är förmodligen viktigast. Men när detta är gjort är det styrelsen som har ansvaret för att tillsätta den verkställande direktören. Det skall i normalfallet icke regeringen lägga sig i. Det gör i normalfallet icke heller regeringen. Det här innebär att regeringen tillsätter styrelseordföranden i Vin & Sprit AB men tar icke ansvaret för utnämningen av verkställande direktör. Så var det under den tidigare regeringen. Man kan kritisera de val som gjordes då. Så är det under den nuvarande regeringen. Man kan kritisera de val vi gör i fråga som styrelseordförande. Men där har regeringen ansvaret. I övrigt är det regeringens ständiga strävan att hitta den bästa personen. Men jag upprepar att det ibland inte är alldeles lätt att hitta vederbörande. Jag delar er uppfattning om att det är nödvändigt att sträva efter att bredda rekryteringsunderlaget till dessa tjänster. Jag har själv talat om att det vore av stort värde att få ett ökat inslag av pesoner med bakgrund i näringslivet som vill åta sig chefspositioner inom den offentliga sektorn. Jag har i några sammanhang försökt få personer med gedigen erfarenhet och stor kompetens från det privata näringslivet att åta sig chefspositioner inom den offentliga sektorn. Men jag har så gott som genomgående fått nej till svar. Det här har berott på att de har sett den offentliga sektorn som en verksamhet där det krävs speciella talanger när det gäller att hantera massmedier och den politiska debatten. De har inte heller ansett att löneutvecklingen inom den offentliga sektorn eller pensionsavtalen är konkurrenskraftiga med de som bjuds inom näringslivet. Det här kan måhända tjäna som en kommentar till John Bouvins påstående om det s.k. träsket. I det s.k. träsket är det hårdare regler än vad som gäller i övriga samhället. Jag vill gärna säga detta med en viss skärpa. Sluta tala om träsk! Det drabbar ytterst er själva. I denna riksdag sitter hedervärda personer som bärs upp av samhällsengagemang. De avstår ofta från en civil karriär för att kämpa för idéer som de tror på. De sitter inte här för att få pension eller lön. Jag kommer att reagera med samma skärpa varje gång jag hör John Bouvin eller någon annan bedriva denna billiga populistiska retorik om träsk. Det är en träskargumentation som inte har med denna fråga att göra. Åter till Ian Wachtmeister, slipsfalangen inom partiet. Det gäller frågan om politiken och politiska meriter. Jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att politik är ett engagemang. Personer skall kunna gå in i ett politiskt engagemang i kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Men de skall inte sitta där för evigt, utan kunna gå tillbaka till en civil karriär. Men förutsättningen för att detta över huvud taget skall vara möjligt är att de inte förses med en peststämpel. Bara för att en person har suttit på ett politiskt uppdrag, t.ex. i riksdagen, skall vederbörande inte förföljas när denna får ett arbete t.ex. inom den offentliga sektorn. Vi skall inte bortse från att en mycket stor del av den totala svenska ekonomin är den offentliga sektorn. Jag tror att Ian Wachtmeister riskerar att åstadkomma -- om han släpper John Bouvin lös alltför mycket med denna typ av argumentation -- en situation där människor från näringslivet eller någon annanstans säger, att de aldrig kommer att våga ge sig in i politiken. Så fort de därefter vill ha ett jobb, kommer agitatorer att förfölja dem och säga att de inte har fått jobbet tack vare deras kompetens utan bara därför att de med sitt samhällsengagemang har ägnat sig åt politisk verksamhet under en, två eller tre mandatperioder. Förse aldrig politiken med en pestflagga! Se politiken som ett uttryck för engagemang. Det är därför ni sitter i Sveriges riksdag. De är faktiskt därför andra sitter i Sveriges riksdag.

Fru talman! Herr statsminister! Vi i Ny demokrati kom direkt från verkligheten. Vi hade ingen politisk bakgrund. Men på grund av -- jag tar mig friheten att använda vilka uttryck som helst -- det politiska träsket har vi hoppat in i detta spel. Vi menar att det nu får vara nog. Mina kamrater i stålverket säger likadant. Jag har svårt att förklara för dem hur kommunalråd och riksdagsledamöter, som sitter här på s.k. förtroendeuppdrag, när de får gå av en eller annan anledning, kan få full pension. Skattebetalarna har betalat dessa politiker. Men stålverksarbetarna som har arbetat 20 år i stålverket, de får som tack sex månaders avgångsvederlag. Sedan får de gå. Men politikern, som har slösat bort pengar, vi har ju 1 000 miljarder kronor i statsskuld, han sitter kvar och får pension. Kan statsministern förklara för hela svenska folket var rättvisan finns i detta? Inte nog med det, nu ser vi...
Interpellationsdebatten gäller utnämningspolitiken. Jag vore tacksam om John Bouvin försökte hålla sig till ämnet.
Fru talman! Ja, det skall jag nog göra. Men, fru talman, så fort den andra parten glider över på ett annat område, blir det inte någon tillsägelse. Men när vi försöker svara, blir det en tillsägelse. Men det är väl så att man inte vill ha någon friare debatt. Det är därför denna knasiga ordning med dessa regler för interpellationsdebatter finns. Man eliminerar den fria...
Fru talman! Låt mig svara på en gång när det gäller fria debattregler. Jag ber om ursäkt, fru talman! Det som John Bouvin säger är i grunden felaktigt. Varje politiker har inte något fallskärmsavtal, och det finns inte någon evig anställningsgaranti. Jag kan nog förklara detta för svenska folket. Om jag lyckas förklara det för John Bouvin är väl mera tveksamt. Det går att ta del av de regler som gäller. Skulle jag i morgon dag fällas av Ny demokrati eller någon annan i denna kammare, har jag ingen annan anställningstrygghet än om Moderata samlingspartiet vill ha kvar mig som partiordförande. Jag har inga pensionsavtal. Jag har inga fallskärmsavtal. Det är möjligt att jag är alldeles värdelös på arbetsmarknaden. Men jag avser att försöka. Att bedriva denna propaganda, som går ut på att jag och andra skulle ha jättelika fallskärmsavtal, sitta med pensioner, bedriva denna verksamhet bara för att tjäna pengar -- det upprör mig djupt i själen. Jag tycker att John Bouvin skall sluta med detta. Det är under värdigheten, också för det parti han företräder.
Överläggningen är härmed avslutad. John Bouvin är varmt välkommen att komma med frågor och interpellationer i ämnen som han önskar få behandlade här i kammaren.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att John Bouvins inlägg förhindrade mig att svara på de av Harriet Collianders frågor som jag avsåg att besvara.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att statliga verk, med utgångspunkt från sitt allmänna tyckande, inte skall kunna hindra en fri och sund konkurrens till konsumenternas bästa. Bakgrunden till frågan är att Statens livsmedelsverk den 3 mars 1992 avslagit en ansökan från en svensk importör om tillstånd att importera och sälja vitaminberikat chokladpulver. Jag är, som Per Stenmarck säkert väl känner till, förhindrad att här i kammaren diskutera ett sådant enskilt fall, men jag kan lämna generella synpunkter på reglernas utformning. 1983:2) med föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel fordras tillstånd för att berika livsmedel eller importera berikat livsmedel. En förutsättning för att berikning skall beviljas är att produkten redan utan berikning kan anses vara värdefull från näringssynpunkt samt att produkten är en naturlig bärare av vitaminerna i fråga. Berikning får inte ske för att enbart bli ett försäljningsargument utan bör tillgripas endast om en naturlig halt av näringsämnen gått förlorad under tillverkningen eller om andra starka skäl från näringssynpunkt talar för en berikning. Reglerna om berikning av livsmedel har alltså kommit till för att förhindra att produkter som i sig själva inte är näringsriktiga genom berikning uppfattas som nyttiga. Regleringarna inom livsmedelsproduktionen kan innebära att konkurrensen begränsas, vilket bl.a. medför en press uppåt på priserna och en negativ inverkan på effektiviteten på marknaden. Givetvis skall vi inte ha regler som i onödan hämmar konkurrensen. Vi måste därför noga pröva varje regel som kan få sådana effekter mot bakgrund av de intressen som regeln tillkommit för att skydda. Förekomsten av vitaminberikade livsmedel varierar i de europeiska länderna. Det finns för närvarande inom EG inga harmoniserade regler angående berikning. En omständighet som måste vägas in är att Sverige inom ramen för ett EES-avtal kan komma att anklagas för att sätta upp tekniska handelshinder på ett icke harmoniserat område. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att se över regler av olika slag för att se om de är nödvändiga. Detta avregleringsarbete bedriver regeringen med hög prioritet.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min interpellation. I svensk lagstiftning finns det regleringar som kanske hade ett välmenande syfte när de tillkom, men som av allmänheten -- den allmänhet som de kom till för att hjälpa eller skydda -- inte bara upplevs som onödig detaljreglering utan t.o.m. som motverkande dess intressen. Ett exempel på detta är den regel som jag har tagit upp i min interpellation, med föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel, som bl.a. hindrar import av vitaminberikat chokladpulver. Eftersom näringsministern är förhindrad att i kammaren diskutera enskilda fall, tänker jag inte ge mig in på det konkreta fallet som uppmärksammade mig på detta förhållande. Men jag kan inte låta bli att göra principiella reflexioner kring just detta förbud och vilka konsekvenser det får, med utgångspunkt i detta exempel. Jag kan i och för sig förstå det rimliga i att man förbjuder livsmedelstillsatser som kan vara skadliga för konsumenten. Men när man förbjuder tillsatser som inte är skadliga bara för att man inte tycker att de borde finnas, drar man ett löjets skimmer över den statliga myndighetsutövningen. Om jag har förstått reglerna rätt, förbjuder de vitamintillsats i en vara om den inte är naturlig bärare av vitaminer, men tillåter varan annars, förutsatt att Livsmedelsverket tycker att varan är värdefull från näringssynpunkt. Det jag har anfört är ett exempel på hur fullkomligt absurt en regel kan slå. Självfallet ställer jag mig frågan om det finns andra exempel på att denna regel eller andra regler har slagit på ett lika vansinnigt sätt utan att det har framgått i debatten. Ännu värre är att denna regel och Livsmedelsverkets agerande har fått en direkt konkurrenshämmande verkan. Jag menar att detta rimmar illa, både med den nya konkurrenslag vi har fått och med de regler som gäller inom detta område vid ett svenskt EG-inträde. Vi har i Sverige en ledande produkt på detta område som jag har tagit upp i min interpellation. Den har ca 70 % av marknaden och är förmodligen avsevärt dyrare än den importerade. Det visar att konkurrens behövs på området. En annan fråga som jag naturligtvis ställer mig är om det finns andra regler som är lika omotiverade och får lika skadliga följder. Sannolikt finns det många fler exempel på onödiga och skadliga detaljregleringar, där bestämmelserna mer är till för sin egen skull än för att fylla en vettig uppgift. Fru talman! Jag är nöjd med näringsministerns uttalande att vi inte skall ha regler som i onödan hämmar konkurrensen. Det instämmer jag i. Däremot förstår jag inte vad näringsministern sade sedan, att varje regel som får sådana effekter skall prövas mot bakgrund av de intressen som den tillkommit för att skydda. Vad betyder det? Kan vi inte enas om att onödiga regler som hämmar konkurrensen skall avskaffas utan några intresseprövningar? Det är mycket tillfredsställande att det inom regeringskansliet pågår ett avregleringsarbete som bedrivs med hög prioritet. Jag hoppas att det skall leda fram till att man avskaffar det importhinder som min interpellation handlar om.
Fru talman! Onödiga regler är vi alltid emot. Mitt svar betyder att vi internt i departementet har inlett ett arbete för att se vad som kan göras på det aktuella området. Jag delar Per Stenmarcks uppfattning att den konkurrens som kommer till stånd genom import av chokladpulver högst påtagligt har pressat prisnivån på den aktuella varugruppen. Jag är själv, tillsammans med mina barn, en stor konsument. Jag har också svårt att förstå en del av de regler som finns på området. Det finns därför anledning att se över och pröva relevansen av dessa. Vi har alltså inlett ett arbete. Vi kommer att ta upp diskussioner inom regeringskanslierna för att undersöka vilka grunder som finns för regleringarna och för att se vad som kan göras för att förenkla dessa.
Fru talman! Jag uppskattade speciellt näringsministerns kompletterande anmärkning att man alltid är emot onödiga regler, och jag tackar för den. Det allvarliga i detta sammanhang är den offentliga maktens godtycke. Det finns inte någonstans någon motivering till att Livsmedelsverket har beslutat som det har gjort. Beslutet har tillkommit därför att den importerade produkt som det gäller, såsom man uttrycker det, enligt Livsmedelsverkets åsikt inte är motiverad. Beslut fattade enbart på grund av åsikt, utan stöd i lagen, är allvarliga. På detta område likaväl på andra områden behöver vi konkurrens. Vi har därför inrättat Konkurrensverket, som har uppmanat Livsmedelsverket att ompröva sitt beslut, men den uppmaningen har avvisats av Livsmedelsverket. Jag är tacksam för att regeringen bedriver ett omfattande avregleringsarbete på många olika områden och för att även detta område finns med i det arbetet. Det är nödvändigt inte minst, som näringsministern tog upp i sitt inledande anförande, mot bakgrund av ett kommande EG medlemskap, inför vilket vi redan har skaffat oss en ny konkurrenslag. Låt mig allra sist få ställa ytterligare en kompletterande fråga: När bedömer näringsministern att det avregleringsarbete som regeringen bedriver kan leda fram till de nödvändiga förändringarna?
Fru talman! Vi utför ett omfattande avregleringsarbete och har tagit in information från samtliga näringsorganisationer, från sidoorganisationer, från företag m.fl intressenter. Vi har för närvarande fattat beslut om eller har under beredning 45 % av de förslag som därvid framkommit. Vi räknar med att hinna med ytterligare 45 % till nästkommande sommar. Därmed skulle 90 % av de förslag som har framkommit vara behandlade. Den aktuella frågan om vitaminisering av chokladpulver har nyligen aktualiserats och sätts naturligtvis upp på listan över vad vi ytterligare har anledning att pröva för att göra framsteg på det här området. Det gäller i synnerhet med tanke på att det i marknadsföringslagen föreskrivs att man inte skall utnyttja otillbörliga argument vid marknadsföring av en produkt. Fru talman! Jag har under morgonen även försökt utreda hur det förhåller sig med citron som naturlig bärare av C-vitamin i vodka, men jag har förstått att citronarom inte kan sägas innehålla C-vitamin. Därmed är väl den frågan fortfarande i sak obesvarad, men den visar kanske på en del av de problem som finns. Vi har anledning att undersöka vad som kan göras för att upprätthålla en god och väl fungerande konkurrens.

Fru talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka initiativ jag har tagit eller ämnar ta för att en ettårig naturbruksteknikerutbildning kommer till stånd. Eftersom frågan i väsentliga delar avser en form av utbildning som ligger inom skolministerns ansvarsområde har jag samrått med henne när det gäller svarets utformning. Våren 1991 lämnade dåvarande regering riksdagen ett förslag till reformering av gymnasieskolan genom propositionen 1990/91:85 Växa med kunskap -- om gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Reformen som därvid beslutades innebär att samtliga gymnasieprogram blir treåriga och att läroplanen förändras så att utbildningarna ger s.k. allmän behörighet för inträde till universitet och högskola. De tvååriga utbildningarna inom jordbruks-, trädgårds och skogsbruksområdena omformades i enlighet med reformen till naturbrukslinjen och sedermera naturbruksprogrammet. I samband med dessa förändringar avskaffades också det fjärde året vid den tekniska gymnasieutbildningen, och en tvåårig högskoleingenjörsutbildning infördes. De nya programmen påbörjades under hösten 1992. Reformen kommer att vara helt genomförd hösten Organisatoriskt hör påbyggnadsutbildningar hemma inom kommunal vuxenutbildning. Kommunerna skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning, och enligt skollagen skall de erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. Landstingen får anordna gymnasial utbildning endast inom områdena naturbruk och omvårdnad. finns det också ett rikligt utbud av påbyggnadsutbildningar inom naturbruksområdet. För läsåret 1993/94 planeras närmare 40 kurser för ca 2 000 deltagare. De olika kurserna är förlagda till drygt 40 platser över hela landet. Till följd av förändringen inom gymnasieskolan och för att få samma struktur på påbyggnadsutbildningarna inom de areella näringarna som inom de tekniska områdena beslutade Sveriges lantbruksuniversitet våren 1992 att förlänga utbildningarna för lantmästare och trädgårdstekniker med ett år så att utbildningarna blir tvååriga. Trädgårdsteknikerutbildningen bytte i detta sammahang namn till trädgårdsingenjörsutbildning. Utbildningarna till lantmästare och trädgårdsingenjörer utgör en god grund för såväl eget företagande som andra arbetsledande funktioner och arbetsuppgifter. Vad gäller utbildningarna inom skogsområdet är förhållandena något annorlunda. Sveriges lantbruksuniversitet beslutade i maj i år att bibehålla såväl den tvååriga skogsteknikerutbildningen som den ettåriga påbyggnadsutbildningen till skogsmästare. Behovet av såväl skogsarbetare som högreutbildade har till följd av den strukturrationalisering som pågått under många år inom skogsbruket förändrats radikalt. Skogsarbetare har i dag ett ansvar för skogsskötsel och skogsavverkning som vida överstiger det som den grundläggande utbildningen inom naturbruksprogrammet ger kompetens för. Det finns alltså ett behov av en utbildning för specialiserade skogsarbetare. Vi har inom Utbildningsdepartementet utsett en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för en sådan utbildning. Avsikten med denna utbildning är emellertid inte att ge den allmänna företagsfördjupning inom de areella näringarna som Bo Arvidson avser. Jag ifrågasätter inte att det kan finnas ett behov av den utbildning för egna företagare som Bo Arvidson redovisar i sin interpellation. Det är min övertygelse att ifall dessa utbildningar efterfrågas, kommer kommunerna i samarbete med landstingskommunerna att identifiera och tillgodose detta behov utan att regeringen behöver ingripa.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation, även om det gått en tid sedan den framställdes. Anledningen till interpellationen är vad som anfördes om utbildningsfrågor i skogsbruket i proposition I propositionens kap. 6 framhålls de ökade krav som den nya skogspolitiken ställer på skogsägare och anställda i skogsbruket. Där berörs det översynsarbete som pågår beträffande de skogliga utbildningarna inom SLU liksom problemen med kvaliteten och omfattningen av skogsarbetarutbildningen. Jag tror att jordbruksministern och jag är överens om behovet av en bättre utbildning för såväl skogsägare som olika grupper av anställda i skogsbruket. När det gäller den utbildning som SLU svarar för i form av nuvarande skogsteknikeroch skogsmästarutbildning kan jag inte underlåta att upprepa vad utbildningsutskottet anförde i det betänkande som behandlades i denna kammare i förra veckan. Utskottet ansåg det beklagligt att utbildningarna kommer att bedrivas oförändrade under ytterligare två år enligt SLU:s styrelsebeslut för kort tid sedan. I min interpellation pekar jag på behovet av en bra företagarutbildning för företagare såväl inom skogsbruket som inom jordbruket. Jag tror att det kan finnas vissa möjligheter att på några platser i landet samordna dessa utbildningar i form av en påbyggnadsutbildning. Denna bör äga rum flera år efter det att den studerande lämnat gymnasieskolan. Det är nödvändigt för att den studerande skall få möjlighet att skaffa praktik i yrket men också för att denne skall uppnå en större mognad än vad man vanligtvis har under gymnasieåren. I svaret hänvisas till riksdagens beslut år 1991 om gymmasieskolan och vuxenutbildningen. Vidare hänvisas till de påbyggnadsutbildningar som planeras för läsåret 1993/94. Tyvärr är situationen inte så ljus och positiv som svaret antyder. Många kommuner vägrar att betala interkommunal ersättning för elever som vill genomgå en påbyggnadsutbildning. Man hänvisar till att eleven genomgått gymnasium och att man inte är skyldig att betala någon ytterligare utbildning. Kommunerna hanterar dessutom dessa frågor väldigt olika, varför systemet blir orättvist för elever från olika kommuner. Hur ser jordbruksministern på förhållandet med den olika behandlingen av elever från olika kommuner? Enda alternativet på jordbrukssidan blir då att välja den nya tvååriga lantmästarutbildningen. Men alla vill inte satsa två år och är kanske inte heller intresserade av högskoleutbildning. Riksdagen har för en tid sedan beslutat om kommunernas ansvar för kostnaderna när det gäller teknikerutbildningen samt gett regeringen bemyndigande att om så är nödvändigt besluta om ytterligare påbyggnadsutbildningar som kommunerna skall vara skyldiga att betala. När det gäller utbildning för specialiserade skogsarbetare framgår inte klart vem som skall vara huvudman för denna utbildning. Det framskymtar i jordbruksministerns svar till Karin Falkmer och Jan-Olof Franzén vid en tidigare frågedebatt att SLU skulle kunna bli huvudman för denna utbildning. Jag har dock svårt att se att denna mer praktiska utbildning skulle passa in i ett universitets utbildningsutbud. Tidigare lämnade SLU ifrån sig påbyggnadsutbildningar på trädgårdsområdet till landstingens gymnasieskolor, eftersom dessa utbildningar inte passade in i SLU:s utbildningsutbud. Hur ser jordbruksministern på huvudmannaskapsfrågan? Som nämns i propositionen sker en stor förändring inom skogsbruket när det gäller kraven på yrkeskunskaper. För min del tror jag att alltmer arbete kommer att utföras av entreprenörer i stället för av anställda skogsarbetare. Dessa behöver då också en mer företagsinriktad utbildning. I slutet av svaret säger jordbruksministern att han inte ifrågasätter att det kan finnas behov av den utbildning för egna företagare som jag redovisat. Jag är dock inte så optimistisk som jordbruksministern när det gäller kommuners och landstings tillgodoseende av detta behov, av den enkla anledningen att de inte är skyldiga att betala för en sådan utbildning, och då blir det inte någon sådan i dagens pressade ekonomiska situation. De studerande får inte heller genomgå utbildningen, även om de själva skulle vilja, även om de skulle kunna betala för den. Enligt min bestämda uppfattning missgynnas de som behöver och önskar en kortare påbyggnadsutbildning, jämfört med dem som får en längre högskoleutbildning. Jag önskar att jordbruksministern ger sin syn på behovet av påbyggnadsutbildningarna inom jordbruk och skogsbruk. ''naturbruksteknikerutbildning'' som framförs i interpellationen är ett försök att hitta en lösning som skulle kunna vara till gagn för blivande företagare och anställda inom såväl skogsbruket som jordbruket och trädgårdsnäringen. Frågan har nyligen aktualiserats i en skrivelse till Jag ser det som mycket angeläget att frågan om påbyggnadsutbildningar inom jordbruk, trädgård och skogsbruk får en snabb lösning. Vid utgången av läsåret 1994/95 upphör dessa utbildningar enligt riksdagsbeslutet våren 1991, om inga åtgärder vidtas. I svaret nämns den arbetsgrupp som tillsatts av Utbildningsdepartementet. Min avslutande fråga till jordbruksministern blir därför: Kommer jordbruksministern att medverka till att den nämnda arbetsgruppen också får undersöka möjliga samverkansformer för påbyggnadsutbildningarna inom skogsbruk, jordbruk och trädgård?
Fru talman! Jag tänker inskränka mig till ett enda stycke och konstaterar att jordbruksministern ser det som nödvändigt med en fortsatt utbildning på det här området. SLU har tidigare behandlat förslag om utbildningar på två orter i landet. Det skulle innebära att tidigare interpellationer och motioner har vi påtalat nödvändigheten av en utbildning också inom lantskogen, som företrädesvis finns i södra Sverige. Kommer den arbetsgrupp som är tillsatt att närmare undersöka just den fråga som rör lantskogen?
Fru talman! Jag vill liksom föregående talare tacka jordbruksministern för svaret på den interpellation som Bo Arvidson ställt. Jag har själv haft ett antal debatter med jordbruksministern om den högre skogliga utbildningen och forskningen i södra Det finns väl inget område inom utbildningssektorn där resurserna är så snedfördelade som när det gäller ett så pass brett område som den högre utbildningen och forskningen på det skogliga området. Endast 10 % av den forskningen satsas i Götaland. De övriga satsade resurserna finns i Svealand och Norrland. Den forskningspolitiska proposition som vi nyligen har fattat beslut om ändrar inte detta förhållande, men jag hoppas att vi långsiktigt skall kunna göra det. Att det handlar om snedfördelning framgår av att andelen skog i Götaland är 20 %, tillväxten är Under de debatter som jag har varit med om tillsammans med jordbruksministern har jag uppfattat att hans engagemang i den här frågan är starkt. Jordbruksministern besitter också stor kunskap, och svaren som vi fått har varit bra, även om svaret i dag är något tunnare. Jag tänker inte närmare gå in på SLU:s nedläggning av skogsteknikerutbildningen i Värnamo. Jag tänker inte heller gå in på den beslutsvånda som verkar finnas när det gäller den högre utbildningen, eftersom det redan antagligen är för sent. Jag tänker däremot gå in på det svar som lämnades på interpellationen. Vi har nu en ny gymnasieskola med ett naturbygdsprogram med ett antal grendelningar, något som även diskuterats i andra sammanhang. Därtill kommer en högre skoglig utbildning, vilken vi hoppas kommer att bli en treårig skogsmästarutbildning. Men så kommer vi till det här mellantinget mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen. I tidigare debatter har jordbruksministern tagit upp att kraven kommer att bli helt annorlunda. Det sägs att man kommer att fungera som något slags entreprenör, som både skall kunna avverka och klara av hela den övriga processen, och att det skulle behövas någon form av utbildning för det. Jordbruksministern hänvisar också till att en arbetsgrupp är tillsatt. Med anledning därav skulle jag vilja fråga jordbruksministern: Är arbetsgruppen tillsatt? Har den börjat arbeta? I det svar som jordbruksministern gav vid diskussioner med Karin Falkmer och Jan-Olof Franzén, vill jag minnas att jordbruksministern nämnde att tidsplanen skulle vara klar i oktober månad. Jag undrar om tidsplanen håller? Jag tror nämligen att man skall smida medan järnet är varmt. Precis som Nils Nordh inledningsvis nämnde finns den här kompetensen i Värnamo. Kanske skulle man i Värnamo kunna ha en riksrekryterande utbildning, så att man något satsar på utbildningssidan i södra Sverige. Jag tror också att den här typen av utbildning kommer att behövas även i norra Sverige. Det vore bra om vi kunde få svar på dessa frågor.

Fru talman! Det var inte så länge sedan som vi hade en frågedebatt om den skogliga utbildningen. Trots det känner jag mig föranledd att delta i dagens debatt. Det är otvivelaktigt så, att det kommer att ställas krav på ökad kompetens inom den skogliga arbetsmarknaden. Den högre skogliga utbildningen måste vara landsomfattande. Svensk högre skogsutbildning kommer inte att ha den dimensioneringen att den kan splittras på för många orter. Krav måste framför allt ställas på att den framtida utbildningen kan tillämpas över hela landet, med internationell användning. En mycket stor del av utbildningen är oberoende av dess lokalisering, men vinner självfallet med ökad variation i biologiska och ekologiska förutsättningar, ägarförhållanden, struktur, m.m. Bergslagen måste i det hänseendet betraktas som en lämplig lokalisering för en generell högre skoglig utbildning. På den kan sedan vissa påbyggnadslinjer och påbyggnadsbitar erbjudas vid andra lokaliseringsplatser eller institutioner. Av såväl pedagogiska som ekonomiska skäl är det utomordentligt angeläget att utnyttja redan existerande strukturer inom det här området.

Med detta, herr jordbruksminister, vill jag poängtera skillnaden mellan en högre skoglig utbildning, dess planering och dess lokalisering, och den utbildning som aktualiserades i Bo Arvidsons interpellation. Jag tror också att en sådan utbildning behövs. Jag ställer inte detta i tvivelsmål, men jag undrar om jordbruksministern delar min syn på att en högre skoglig utbildning bör vara generell och skall kunna tillämpas i hela landet och även internationellt.
Fru talman! Jag delar de synpunkter som har framförts från många håll här, bl.a. att dagens ekonomiska situation och den nya lagstiftningen på t.ex. skogsbruksområdet kommer att innebära ökade krav på kompetens. Jag tror samtidigt att naturbrukslinjerna, med de variationer som finns, är en god grund för denna kompetens, även om jag också delar uppfattningen att kompetensen i många sammanhang behöver byggas på. Det är säkert också svårt för dem som utbildas att under gymnasietiden vara säkra på vilken typ av arbete de kommer att ha några år senare, och det gör behovet av påbyggnadsutbildning angeläget. Bo Arvidson kommenterade den situationen att Lantbruksuniversitetet nu fortsätter med skogsmästar och skogsteknikerutbildningarna ytterligare en tid. Jag hoppas att detta inte skall leda till några problem. Jag har personligen sett fram mot en nyordning, och jag hoppas att den skall komma till stånd relativt snabbt. Sedan är det ett problem på kostnadssidan för kommunerna, där man måste ta ett helhetsgrepp och inte alltid bara se till att man har vissa utbildningar inom kommunen, utan också måste betala en del utbildningar som finns på annat håll. Det är emellertid en fråga som är svår att hantera från regeringshåll och riksdagshåll, utan det bör vara en sak som kommunerna kan hantera. Bo Arvidson tog också upp frågan om huvudmannaskap. Det är naturligen så att en gymnasial påbyggnadsutbildning bör vara gymnasial, med de huvudmän som finns för gymnasieskolan. När vi tillsatte arbetsgruppen, som skall försöka lösa problemen, visste vi att det i dag finns en del kompetens som har legat och ligger under Lantbruksuniversitetet och som bör kunna utnyttjas i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att vi skapar en helhet av utbildningarna på gymnasienivå och på högskolenivå. När det gäller påbyggnadsutbildningar av olika slag inom såväl jordbruk som skogsbruk, nämnde jag ett drygt fyrtiotal kurser. Jag har här en lista som är förvånansvärt lång -- innan jag själv läste den hade jag ingen aning om att så mycket planeras. Det finns bl.a. påbyggnadsutbildning för skogsbruket, från Kalix i norr till Osby i söder. Det är kurser på ett par veckor upp till årslånga kurser. När det gäller jordbruket, med dess olika delar, är det ännu mer variation. Det finns utbildning i driftledning, vanligt jordbruk och lantbruksekonomi, och hästutbildning finns med i ett stort antal fall. Nils Nordh ställde en fråga om Värnamo och den sydsvenska skogsutbildningen, och även Ulf Melin tog upp den. Utvecklingen inom Lantbruksuniversitetet innebär att man inte kan fortsätta med utbildningen i Värnamo, men samtidigt står det klart att det finns behov av en sydsvensk skogsutbildning. Ulf Melin talade om att det är en snedfördelning, att så mycket av utbildningen finns i norr medan en stor del av produktionen finns i söder -- inte för mycket, då vi skall ta vara på all produktion som finns. Samtidigt kan konstateras att det finns andra problem i det svenska samhället, nämligen att det är för få aktiviteter norröver medan aktiviteter tenderar att dra sig söderöver, mot sydost/sydväst eller i olika riktningar till kusttrakter i södra Sverige. Det finns alltså en ambition från statsmakterna att ha tillräckligt många aktiviteter norrut. Detta får dock inte dölja det rent kunskapsmässiga behovet av en utbildning i södra Sverige också, som jag hoppas skall kunna integreras i den högre utbildningen. Även om jag inte vågar ställa mig bakom allt som Karin Falkmer säger, delar jag i princip uppfattningen att den högre utbildningen måste vara sammanhållen, men att i den också måste finnas en kompetens för skogsbruket i södra Sverige.
Fru talman! Jag tackar för de kompletteringar av svaret som jag fick från jordbruksministern. Jag konstaterar att vi är överens om behovet av påbyggnadsutbildningar inom skogsbruket och jordbruket. Men det är också viktigt att vi verkligen ser till att de kommer till stånd. Den oro som jag har är att de kommer att försvinna när 1991 års beslut får fullt genomslag år 1995. Jag har tidigare diskuterat detta med skolministern, men eftersom just skogsutbildningsfrågan behandlades i den skogspolitiska propositionen ville jag ta upp den också med jordbruksministern. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna driva de här frågorna, så att de näringar som jordbruksministern har ansvar för också kan få dessa påbyggnadsutbildningar. Det kompletterande svar som jag här fick var ändå positivt. När det gäller huvudmannaskapet noterade jag att jordbruksministern sade att ett gymnasialt huvudmannaskap var naturligt. Jag delar helt den uppfattningen. Men jag kan också förstå jordbruksministerns tanke att man skall utnyttja kompetensen. De som sitter här bredvid tog upp utbildningen i Värnamo. Det finns alltså i Värnamo en kompetens, som SLU hittills har disponerat, som man kan ta till vara. Det har jag självfallet ingenting emot, men jag tror inte att SLU skall vara huvudman. Man skall ta till vara den fysiska kompetensen och kanske även den personella kompetens som finns där. Jag skulle vilja knyta an till detta hur man kan gå vidare på detta område. Kan jordbruksministern något mer utveckla hur snabbt arbetsgruppen kan komma fram till ett beslut i den här frågan och hur Jordbruksdepartementet kan bidra till att dessa frågor får sin lösning?
Fru talman! Jag vill först och främst uttrycka min tacksamhet. Det var bra att jordbruksministern markerade att man inom den högre utbildningen skall förändra skogsteknikerutbildningen och påbyggnadsutbildningen till skogsmästare till en treårig utbildning. Det är bra om det sker så fort som möjligt. Jag tror att man i båda näringarna är överens om att det är oerhört viktigt. Jag vill ställa mina frågor en gång till, även om jag förstår att jordbruksministern, under den begränsade tid som han har till sitt förfogande, inte hinner svara på alla våra frågor. Det gäller just tidsplanen för arbetsgruppen under Utbildningsdepartementet. Kan vi få reda på när den skall vara klar med sitt arbete? Jag tror att det är viktigt att man tar till vara den kompetens som finns. Det är nödvändigt att man, framför allt inom skogsbruket, får till stånd en utbildning som ligger mellan gymnasieskola och högre utbildning, som speglar den nya roll som det framtida skogsarbetet kommer att spela. Jag tror att det måste finnas ett nationellt intresse av att den utbildningen finns. Jag delar uppfattningen att de flesta gymnasieutbildningar och de flesta påbyggnadsutbildningar naturligtvis skall ligga på den kommunala nivån, där efterfrågan på dem finns. Det är självklart. Men man måste kanske ändå se till att de utbildningar som är litet smala finns på ett par platser runt om i landet. Då skall man, menar jag, utnyttja den kompetens som finns i Värnamo, som i det fallet kan vara ett bra alternativ. Jag tror att man här behöver ha en riksrekryterande utbildning. Då löser man också en hel del ekonomiska problem. Jag tror att det är viktigt att vi satsar på de här frågorna. Skogen är trots allt en av grundbultarna i den svenska ekonomin.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för det han nyss sade. Jag hyser fortfarande förhoppningen att det skall kunna fortgå en utbildning i Värnamo. Jordbruksministern sade i sitt svar att skogsarbetare i dag har ansvar för skogsskötsel och skogsavverkning. Därmed finns det ett behov av utbildning. Jag tänker naturligtvis främst på blandskogen. Om vi flyttar utbildningen till norra Sverige eller till Mellansverige försvinner ju närheten till den blandskog som Karl Erik Olsson kanske känner bättre än någon annan, medan den finns om vi behåller utbildningen i Värnamo.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det gläder mig att vi delar uppfattningen att den högre skogliga utbildningen bör vara generell för hela landet. Jag delar också jordbruksministerns uppfattning att vissa delar av denna utbildning, som behövs i andra delar av landet, bör förläggas dit i kortare kurser. När det gäller förslaget att slå samman skogsteknikerutbildningen med skogsmästarutbildningen till ett treårigt skogsmästarprogram är det bara att konstatera att det var tråkigt att Lantbruksuniversitetets styrelse inte hade kraften att fatta beslut om detta den 11 maj. Det är olyckligt att elever som söker till skogsteknikerutbildning i dag vet att det egentligen inte är den utbildningen som är den mest efterfrågade på den skogliga arbetsmarknaden och den som på sikt kommer att bli en realitet. Jag hoppas att jordbruksministern försöker att med kraft verka för att skogsmästarprogrammet genomförs så tidigt som möjligt. Jag tackar än en gång jordbruksministern för svaret.
Fru talman! Jag tror att frågan om huvudmannaskapet i huvudsak är utredd. Det här handlar om en utbildning som är en gymnasial påbyggnadsutbildning. Jag noterade att Ulf Melin sade att det finns behov av en utbildning mellan den gymnasiala nivån och högskolenivån. Personligen är jag inte riktigt säker på att man skall definiera det så. Det vi här talar om -- en utbildning på skogssidan för högt kvalificerade skogsarbetare -- är till sin karaktär egentligen inte en högskoleutbildning, utan det är en mycket hög yrkesutbildning, och den bör alltså inte läggas upp på högskolenivå. För praktikerna, som vi här talar om, är det viktigt med en utbildning där de lär känna det område där de kommer att vara verksamma. Det är jag fullt medveten om. Mycket av det som de sysslar med är naturligtvis teknik, men om man går tillbaka i tiden och ser hur skogsarbetare tidigare fungerade finner man att det bara var fråga om att såga och hugga med handverktyg. Man fattade egentligen inga beslut -- det var specialutbildad personal som stämplade, apterade och utförde alla avancerade moment. Så är det inte i dag, utan man måste kunna detta. Därtill kommer hänsynen till naturvården, som är viktig. Jag tror att den här typen av utbildning måste kunna finnas på ett par platser i landet, som ligger väl till -- inte så många; det handlar inte om något stort antal. I frågorna här har också tidsperspektivet för den arbetsgrupp som finns tagits upp. Jag ser det personligen på det sättet att det är angeläget att vi kommer till skott och att arbetsgruppen arbetar med sikte på att vi skall kunna göra någonting till nästa år. Nu närmar vi oss budgetåret 1993 95. Jag har strävat efter att få fram ett resultat från arbetsgruppen så att vi vet någonting i höst, så att man kan vidta åtgärder inför ett kommande läsår.
Fru talman! Det är ett par saker som har klarats ut i den här diskussionen. Det är bl.a. frågan om huvudmannaskapet. Jag har fått helt klart för mig att jordbruksministern anser att det inte skall vara en högskoleutbildning utan en påbyggnadsutbildning inom gymnasieskolan. Jag tycker också att det är bra att det här anvisas att den skall anordnas på ett par platser i landet. Det tror jag är en helt rimlig bedömning. Det som jordbruksministern i slutet av sitt senaste anförande sade om tidsperspektivet är också angeläget. Jag hoppas att den tidsplanen verkligen kan hållas och att vi får fram ett beslut, så att skolorna vet vad som skall gälla för det kommande läsåret och i tid kan förbereda sig för detta. Det är också angeläget att de studerande får kunskap om vilka utbildningar som kommer att finnas framöver, när beslutet från 1991 får fullt genomslag 1995. Det som återstår att klara ut är egentligen hur den här utbildningen skall finansieras. Eftersom det gäller skolsidan ligger det väl inte direkt på jordbruksministerns ansvarsområde, men jag tror ändå att det är viktigt att man också från Jordbruksdepartementet försöker medverka till att den frågan får sin lösning, att påbyggnadsutbildningarnas ställning klaras ut och att det blir klart om kommunerna skall svara för dem eller om man kan hitta någon annan lösning. Jag har förhoppningen att den här debatten skall ha bidragit till att vi får till stånd en lösning av detta. Tack, herr jordbruksminister, för svaret!
Fru talman! Jag tror att vi som har debatterat det här i dag i huvudsak är överens -- låt vara att det finns en del regionala intressen som inte alla kan tillgodoses. En utbildning som påbyggnad till den gymnasieutbildning som vi nu har är angelägen. Det är också viktigt att se till att det så att säga finns ett system, från naturbrukslinjen in i den högre utbildningen. De som inte avser att gå vidare till den skall kunna få den kortare påbyggnad som vi har diskuterat. Jag har högt ställda ambitioner när det gäller att få fram en lösning. Naturligtvis måste detta ske i samarbete med Utbildningsdepartementet. När det gäller finansieringen har jag egentligen inga nya idéer. Bo Arvidson nämnde en strävan att hitta någon ny lösning. En sak vet jag: Några nya pengar finns inte, utan vi måste försöka hantera saken på ett sätt som rimmar med det system som vi i dag tillämpar. Det som ligger närmast till hands är naturligtvis att kommunerna har huvudansvaret för den här typen av utbildning, även om vi måste inse att den inte går att ordna i alla kommuner -- snarare är det bara några stycken som kan klara det. Man måste i kommunerna försöka att vara så framsynt att man är beredd att ta ställning för att betala den här utbildningen, även om den råkar bli ganska dyr; det blir den sannolikt. Jag tror att det är allas vår uppgift att försöka medverka till att debatten förs på ett sådant sätt att man skapar förståelse för denna typ av finansiering. Jag hoppas alltså att vi kan lösa de här problemen och att vi så småningom får till stånd en komplett utbildning där alla bitar passar ihop i ett framtida skogsbruk och ett framtida jordbruk och naturbruk.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att intentionerna i 1990 års livsmedelspolitiska beslut till fullo följs vad gäller användning av omställd åkermark, och Sven Olof Petersson har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera så att intentionerna i det jordbrukspolitiska beslutet om produktion på omställd åkermark blir de avsedda. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Frågorna ställs mot bakgrund av att det inte är tillåtet att odla fabrikspotatis på omställd mark och samtidigt erhålla rabatt för stärkelse för teknisk användning. Jag vill dock klargöra att principerna för stöd vid produktion av stärkelse för tekniskt bruk är desamma oavsett om stödet avser potatiseller vetestärkelse. Det förekommer, efter förhandsbesked från länsstyrelserna, odling av både potatis och vete på omställd mark för framställning av stärkelse för tekniskt bruk. Syftet med det omställningsprogram som utformades inom ramen för 1990 års livsmedelspolitiska beslut var tämligen entydigt på vissa punkter. Omställningsstöd skulle endast lämnas för åkermark som genom särskilda åtgärder under omställningsperioden överförs till annan användning än livsmedelsproduktion eller till odling av livsmedelsgrödor som inte konkurrerar med befintlig produktion. I riksdagens beslut med anledning av 1993 års budgetproposition anfördes krav om en snabbare anpassning av omställningsprogrammet till EG:s trädeskrav. En sådan förändring skulle emellertid inte innebära att det skulle bli tillåtet att producera livsmedel såsom vete för framställning av stärkelse på omställd åkermark. Det grundläggande för den svenska omställningen och EG:s trädesprogram är att det inte sker en livsmedelsproduktion på dessa arealer. Vid införandet av omställningsprogrammet var det svårt att förutse allt som skulle kunna vara tänkbart att odla på de omställda arealerna. om livsmedelspolitiken att det var viktigt att enskilda brukares kunskaper, idéer och initiativ beträffande markanvändning kunde stimuleras och utnyttjas i omställningsarbetet. Länsstyrelserna får lämna skriftligt förhandsbesked i fråga om odling på omställd mark. Ett skriftligt förhandsbesked som anger att en omställningsåtgärd kan godtas är bindande för Jordbruksverket. Det ankommer således på den länsstyrelse som lämnar ett förhandsbesked att kontrollera att omställningen sker i enlighet med vad som anges i förhandsbeskedet. Riksdagen påpekade vid fastställandet av 1990 års livsmedelspolitiska beslut betydelsen av att skapa en varaktig marknad för produkter odlade på omställd åkermark för att omställningsarbetet skulle bli framgångsrikt. I försök att finna en användning för den omställda åkermarken har jordbrukarnas uppfinningsrikedom varit stor, men de lösningar som är lönsamma och samtidigt ligger inom ramen för omställningsprogrammet har dess värre inte räckt till för den omfattning som omställningen haft. Under perioden sedan omställningsprogrammet infördes har inte marknaden för produkter som biobränslen eller andra icke livsmedelsprodukter odlade på omställd mark hunnit byggas ut i den takt som hade varit önskvärt, och det har därför uppstått problem med gränsdragningar.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka jordbruksministern för svaret på den interpellation som jag har framställt i denna fråga. Odlingen av potatis för stärkelseproduktion är av tradition och biologiska betingelser starkt knuten till sydöstra Sverige, och det är där vi har de fyra kvarvarande fabrikerna för tillverkning av potatisstärkelse i landet. Odlingen, som omfattar ca 9 000 hektar åkermark, är av stor betydelse för det svenska jordbruket och i synnerhet för jordbruksföretagen i det här distriktet, vilket kan sägas omfatta delar av Blekinge län, Kristianstad län och Malmöhus län samt delar av södra Kalmar län inkl. Öland. Jordmånen -- den lättare sandjorden -- är lämplig för den här odlingen och gör att den gröda som odlas är bra och att den efter de förutsättningar som finns också kan ge en hygglig avkastning. Det är därför litet märkligt att vetestärkelse på omställd areal börjar konkurrera med denna svenskodlade potatisstärkelse. Problemet kan sägas vara att produktion av vetestärkelse på omställd mark får stöd, samtidigt som den ersätter stärkelse från potatis som odlas på ej omställd mark. Potatisstärkelsen, som odlas på den traditionella, icke omställda marken, får inte heller användas som underlag för rabattering av potatisstärkelse till derivat och pappersindustrierna. Jag kan notera att jordbruksministern i svaret säger att länsstyrelsernas förhandsbesked är bindande för Jordbruksverket. Det innebär att man skall se över verksamheten och kontrollera om den ligger i linje med beslut som fattats här i riksdagen. Jag kan tyvärr konstatera att eventuella felaktiga tolkningar lokalt på länsstyrelserna kan bli bindande för verket centralt, vilket i sin tur kan drabba hela näringen. Kan detta vara acceptabelt? Självfallet kan det, som jordbruksministern också säger, i vissa fall vara problem med gränsdragningar av olika slag. Jag efterlyser en strategi eller en handlingslinje för att komma till rätta med dessa problem. Finns det någon sådan strategi för att försöka komma till rätta med de felaktigheter eller problem som finns i gränsdragningssammanhang? Det framgår vidare av svaret att det skulle odlas potatis på s.k. omställd areal. Min fråga gäller självfallet vilken areal som avses. Efter kontakter med ansvariga handläggare på länsstyrelserna i de berörda odlingslänen -- Kalmar, Blekinge, Kristianstad och Malmöhus -- kan jag säga att det inte torde finnas någon sådan areal, om man inte avser en enstaka liten areal på ungefär 100 hektar på Öland som kom till efter nedläggningen av Mörbylånga sockerbruk. Den arealen tillkom efter en överenskommelse mellan Jordbruksverket, länsstyrelsen och Stärkelsen. Odlingen skulle ske under åren 1992--1994. Avräkningen till odlarna skulle baseras på ett pris som skulle ligga på världsmarknadsnivå. Det odlade skulle endast användas till tekniskt bruk, och kan således inte sägas konkurrera med den traditionella odlingen av fabrikspotatis för stärkelseändamål, vilket vetestärkelsen gör. Jag kan konstatera att den volym stärkelse som produceras i vetestärkelsefabrikerna ersätter användningen av 8 000--10 000 ton potatisstärkelse. Det är, om jag läser tabellerna rätt, 20--25 % av den samlade svenska produktionen av potatisstärkelse. Vetestärkelsen har inte ersatt importerad stärkelse utan i stället svenskproducerad potatisstärkelse. Min uppfattning är att detta måste stå i strid med intentionerna i 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Det noterades där att den produktion som skulle komma att ske på den omställda arealen inte skulle konkurrera med befintlig produktion och befintliga grödor. Jag tycker att det är viktigt att man försöker ha en strikt och neutral konkurrens i sammanghanget, och att alla arbetar utifrån samma villkor. Jag vill därför gärna veta vilka åtgärder som jordbruksministern kan tänka sig vidta eller ämnar vidta så att den svenska potatisodlingen för stärkelse kan kvarleva också i framtiden och utvecklas, och att den får rättvisa konkurrensvillkor jämfört med den produktion av vetestärkelse som i dag sker. Frågan är också vad som kan hända i ett eventuellt EG-perspektiv. Såvitt jag förstår står svensk potatisodling och svensk stärkelseproduktion väl beredda och är kapabla att konkurrera med produktion av stärkelse i andra europeiska länder. Men det gäller ju för producenterna att klara sig fram till det tillfälle då de skall konkurrera med producenter i Europa. Det är därför viktigt att vi i Sverige har likvärdiga villkor under tiden. Jag tror att det finns goda skäl att anta att svensk produktion av potatisstärkelse mycket väl kan konkurrera, om vi kommer dit.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation angående användningen av omställd åkermark. Tyvärr kan jag inte vara nöjd med svaret. Det ges inget besked om vilka åtgärder som statsrådet är beredd att vidta i syfte att till fullo följa intentionerna i det livsmedelspolitiska beslutet från 1990 vad gäller användningen av omställd åkermark. Svaret kan endast uppfattas som en redovisning av redan kända fakta och som en förklaring till att vissa saker har inträffat, som inte borde ha fått ske. Vidare framstår berörda myndigheters agerande i sammanhanget som klart bristfälligt. Intentionerna i 1990 års omställningsbeslut har inte fullföljts. Fru talman! Då riksdagen i juni 1990 fattade beslutet om en ny jordbruks och livsmedelspolitik ingick omställning av åkermark till annan produktion än livsmedelsproduktion som en mycket viktig del. Syftet var att en snabb och varaktig omställning skulle stimuleras. Omställningsstödet utgick i form av villkorslån, med vissa bestämda krav. Omställningsmarken fick inte användas för livsmedelsproduktion som konkurrerar med befintlig produktion. Tyvärr kan jag konstatera att detta trots allt har skett under 1992 och att det också sker under 1993. En stärkelsefabrik startade förra året i Södermanlands län, med vete som råvara. Andra fabriker har enligt vissa uppgifter planerats i andra län. Vetet har kommit från omställd åkermark, och kontrakt mellan odlare och fabrik lär tecknas på samma sätt som inom den traditionella produktionen av potatisstärkelse. Det allvarliga och helt oacceptabla är att den därvid producerade vetestärkelsen, odlad på omställd åkermark, levereras vidare till annan svensk industri för tillverkning av glukos, som är ett gränsskyddat livsmedel. Uppenbart står detta i klar strid med det livsmedelspolitiska beslutet från 1990. Lika uppenbart är att de av Statens jordbruksverk utgivna föreskrifterna inte har följts. Det inträffade är allvarligt då följden blir att produktion av potatisstärkelse på icke omställd mark slås ut. Att statliga medel som avsetts för att ta bort överproduktionen av spannmål på detta sätt i stället medverkar till att slå ut icke omställd åkerproduktion är direkt stötande. Jag ser det som allvarligt om statsrådet inte är beredd att vidta åtgärder för att rätta till felaktigheterna, då det i svaret klart anges att omställningsstöd endast skulle lämnas för åkermark som genom särskilda åtgärder under omställningsperioden överförs till annan användning än livsmedelsproduktion eller till odling av livsmedelsgrödor som inte konkurrerar med befintlig produktion. Det framgår också i svaret att avsikten inte är att det under omställningsperioden skall få produceras livsmedel på omställda åkerarealer, även om den aviserade snabba anpassningen av omställningsprogrammet till EG:s trädeskrav sker. Av svaret framgår också att skriftliga förhandsbesked som länsstyrelserna har lämnat vad gäller odling av omställd mark är bindande för Den myndighet som har till uppgift att utfärda bestämmelser baserade på riksdagens beslut har alltså inte befogenheter att ingripa om länsstyrelserna gör missar när det gäller beslut och kontroll av att reglerna följs. Anser statsrådet att detta är rimligt och försvarbart? I svaret framhålls det också att det efter det att förhandsbesked har lämnats från länsstyrelserna förekommer odlingar av både potatis och vete på omställd mark för framställning av stärkelse för tekniskt bruk. Som Petersson nyss framhöll har kontakter tagits med dem som handlägger frågorna i länsstyrelserna i de sydliga länen. Därvid har det framkommit att det endast är i Kalmar län som man genom specialavtal har fått göra detta. Det rör sig om ca 100 hektar. Det gäller då mark som tidigare har använts för sockerbetsproduktion. Detta specialavtal kom till i och med att sockerbruket i Mörbylånga lades ned, och det utgår inga rabattmedel för den produktionen. Fru talman! Jag finner att det som nu har skett och sker vad gäller förädlingen av vetestärkelse, från omställd åker, till livsmedlet glukos strider mot riksdagens beslut från 1990. Vad händer, jordbruksministern, med felaktigt utbetalda omställningsstöd? Anser statsrådet att det som har skett är rimligt och försvarbart?
Fru talman! Låt mig först säga att när det gäller potatisodling är den areal som finns i Kalmar också den enda som jag känner till. Till sin karaktär är den naturligtvis något annorlunda. Men för den här odlingen gäller regeln att det inte samtidigt kan utgå både stärkelserabattering och omställningsstöd. Frågan om förhandsbesked är inte alldeles enkel. Ingvar Eriksson förstår säkert den enskilde jordbrukarens situation ganska väl. Jag tror därför att han har lätt att förstå att det ur rättssäkerhetssynpunkt inte är rimligt att man något år senare förändrar bedömningen, om den enskilde jordbrukaren före en omställning har fått ett besked av en statlig myndighet, i det här fallet länsstyrelsen. Den här typen av besked bör i princip vara bindande. Hur den uppkomna situationen skall hanteras kan vi diskutera ganska länge. När det gäller den stärkelseproduktion som förekommer i Sörmland, som är baserad på vete, har jag noterat att länsstyrelsen i sina motiveringar har sagt att den inte konkurrerar med den befintliga produktionen. Man anser att den endast konkurrerar med importerad stärkelse från vete och majs. Den uppfattningen hävdar länsstyrelsen fortfarande. Detta kan man naturligtvis ha olika synpunkter på. Det är säkert i sak riktigt att det är med denna stärkelse som man konkurrerar, men samtidigt vet vi att det finns en utbytbarhet mellan olika stärkelseslag, vilket gör att den totala mängden stärkelse blir ungefär densamma. Jordbruksverket har också redovisat sina synpunkter. Man anser inte att länsstyrelsen i det här fallet har gjort rätt, men det går inte att ändra på bedömningen. I det här sammanhanget delar jag naturligtvis Jordbruksverkets synpunkter. Enligt mitt förmenande har detta inte hanterats i överensstämmelse med intentionerna. Såvitt jag känner till har det inte heller lämnats och kommer inte att lämnas några nya förhandsbesked av den här arten. Sven-Olof Petersson och Ingvar Eriksson frågar vilken strategi som vi har tänkt att arbeta efter. Ja, den övergripande strategin har jag redan nämnt i svaret. Vi skall försöka anpassa vårt omställningsbeslut så att det går att hantera inför ett EG-inträde. Det arbetet är vi mitt uppe i. Det kommer förslag undan för undan. En del har redan behandlats av riksdagen i anslutning till budgetpropositionen. Då uttalade också riksdagen att vi borde snabba på med det här arbetet. Den rekommendationen försöker vi i regeringen att rätta oss efter. Vi avser att återkomma med ytterligare sådana här förändringar. Detta är egentligen det som jag har att svara på den konkreta frågan. I dagsläget tror jag att det viktiga är att se efter om det finns någon möjlighet att så att säga undanröja de problem som eventuellt uppkommer och att se till att det inte uppkommer fler problem framöver.
Fru talman! Jag noterar att jordbruksministern konstaterar att Jordbruksverket har meddelat att man anser att Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en felaktigt bedömning när den har har gett det förhandsbesked som här är aktuellt. Jag tycker att det är bra att jordbruksministern delar Jordbruksverkets uppfattning. Det torde vara fråga om en felaktig tolkning, men huruvida den är medveten eller omedveten låter jag vara osagt. Det kan dock inte vara rimligt att sådana tolkningar skall ha kraft att vara bindande centralt. Det skulle i förlängningen innebära, oaktat respekten för rättssäkerheten för dem som får förhandsbeskedet, att vi skulle kunna förvänta oss olika besked från olika länsstyrelser och att förutsättningarna skulle kunna vara olika beroende på i vilket län man bor eller vilken länsstyrelse man frågar. Förutsättningarna i omställningsprogrammet borde ju vara likadana oavsett om man verkar i Blekinge, Anpassningarna inför EG är i och för sig utomordentligt viktiga. Jag tror att stärkelseproduktionen har kraften att kunna vara konkurrenskraftig i ett EG-perspektiv. Det finns här en betydande kompetens och ett betydande kunnande. Framför allt tycker jag att man bör harangera svensk potatisstärkelseindustri för att den satsar så otroligt mycket på forskning och utveckling. Jag tycker att de är ledande när det gäller företag som har att hantera och förädla jordbruksprodukter. Skulle vi ha en sådan teknisk utveckling och ett sådant forskningsprogram inom all svensk industri som man har inom stärkelseindustrin tror jag att vi skulle vara mycket väl rustade i ett interantionellt perspektiv. Många av de nya produkter där svensk potatisstärkelse är basen är intressanta, inte minst ur miljösynpunkt. Jag tänker på olika typer av förpackningar. Stärkelseproduktionen är mycket betydelsefull i sandjordsområdena i sydöstra Sverige. Stärkelseproduktionen är där ofta kombinerad med djurhållning, och det finns mycket djurtäta områden. Potatisen, med sin långa växtsäsong och med sin stora förmåga att ta upp växtnäring, är en utmärkt gröda för att man skall kunna bibehålla produktion av animalier i dessa områden. De här båda produktionsgrenarna går hand i hand. Inte minst med detta som bakgrund är det också beklagligt och synnerligen anmärkningsvärt om vetestärkelseodling i Mellansverige skall få slå ut grunden och förutsättningarna för ett biologiskt väl avvägt jordbruksföretag i sydöstra Sverige. Jag hoppas att jordbruksministern också kommer att se till att vi mycket snart skall komma till rätta med problemen med gränsdragningarna. Situationen är nu inte acceptabel för de här jordbruksföretagen.
Fru talman! Vi är tydligen överens om att fel har begåtts, och det är gott och väl. Men det är tydligen mycket svårt att göra något åt det. Jordbruksministern säger i allmänna ordalag att det nu gäller att se till att man följer upp det här så att inga nya olyckor inträffar. Jag förstår att detta är besvärligt för jordbruksministern. Jag tycker att det i sammanhanget är anmärkningsvärt att Statens jordbruksverk är medvetet om att fel har begåtts. Jordbruksverket är den övergripande myndigheten. Ändock tar förhandsbeskeden från Länsstyrelserna över. Detta är mycket anmärkningsvärt. Jag har viss förståelse för att enskilda jordbrukare som har fått sådana här förhandsbesked skall respekteras och kunna känna trygghet. Förfaringssättet är dock orimligt. Någonting måste göras för att komma till rätta med problemet. Jag tycker att det verkar orimligt att länsstyrelserna i de här sammanhangen har ett övergripande ansvar. Man har ändock anledning att kunna utgå ifrån att beslut som fattas i riksdagen också skall kunna fullföljas ute på fältet. Stärkelsproduktion med potatis i de vanliga etablerade områdena försöker vi i alla sammanhang gemensamt slå vakt om. Grödan är bra för området, och det är en i EG-sammanhang konkurrenskraftig produktion. Man har gjort ansträngningar för att klara detta fram till EG inträdet. Nu tvår man på Jordbruksverket sina händer. I besked som jag vill minnas har skickats till odlare har man angett att omställningsstöd inte får lämnas när det gäller åkermark som används för produktion av livsmedel. Det är detta som i allra högsta grad har skett. Man har ju slagit ut uppemot 10 000 ton potatisstärkelse som har odlats på ett riktigt -- man skulle t.o.m. kunna säga -- legalt sätt. Det är fullständigt i strid med intentionerna. Jag tycker inte att jag riktigt har fått svar på vad jordbruksministern tänker göra åt det här mer än att följa upp läget. Skall vi behöva sätta in riksdagsrevisorerna för att följa upp det här? Det kan vara den vägen vi får ta. Jag drar mig inte för att göra det, jordbruksministern, om det skulle behövas.
Fru talman! Punkten om förhandsbesked är naturligtvis den centrala i den här debatten. Ingvar Eriksson påstår här att fel har begåtts. Möjligen är det en fråga om hur man tolkar olika ord. Min bedömning är att när vi fattade beslut om det stora livsmedelpolitiska beslutet 1990 var det mycket viktigt att vara så öppen som möjligt och att försöka stimulera enskilda initiativ och idéer för att gå vidare från den mycket stelbenta jordbrukspolitik som vi hade haft i vårt land under mycket lång tid. I det sammanhanget var det också viktigt att man ute på länsstyrelserna kunde ge svar på frågan om vissa saker går eller inte går. Om man skulle genomföra en omställning hängde ofta på om man kunde få en signal från myndigheten om att den åtgärd som man som jordbrukare hade tänkt sig också kunde genomföras. Att i det sammanhanget sätta alldeles för hårda restriktioner på lantbruksenheterna skulle ha varit fel. På några ställen gjordes en tolkning som skiljde sig från vad som var avsett i riksdagsbeslutet. Denna annorlunda tolkning kan egentligen inte bara betraktas som ett fel utan delvis som en produkt av den situation som vi befann oss i vid just det tillfället. Det är viktigt att studera situationen och att se vilken skada i sak som dessa tolkningar har lett till. Det har blivit en produktion av spannmålsstärkelse. Här har det nämnts en del siffror. Hur stor mängd av denna stärkelse som har slagit ut stärkelse från potatis är kanske i dagsläget inte helt klart. Jag är för min del beredd att titta mera noga på det här och se om det kan behövas ytterligare åtgärder för att rätta till skadorna. I det sammanhanget är det viktigt att understryka det Sven-Olof Petersson säger, nämligen att den svenska stärkelseproduktionen, i huvudsak baserad på potatis från sydöstra Sverige, är internationellt konkurrenskraftig i ett längre perspektiv -- i konkurrens med den produktion som finns i EG länder. Jag ser mycket positivt på Stärkelsens ambitioner härvidlag. Det är glädjande att notera att man där har kunnat göra bl.a. det som vi var intresserade av i det livsmedelspolitiska beslutet, nämligen att ta vara på råvaror från lantbruket för att producera andra saker än livsmedel. Stärkelse har under lång tid använts inom papperstillverkningen. Nu är man också inne på möjligheten att producera förpackningsmaterial. Så sent som i helgen såg jag en artikel i någon tidning där man illustrerade att man kunde äta upp tallriken efter det att man hade ätit upp maten. Det var fråga om en engångstallrik gjord av stärkelse. Jag tror att vi här har möjligheter framöver. Vi måste se till att dessa möjligheter inte påverkas negativt av det som har skett. Jag tror att det skall vara möjligt att hantera frågorna på det här sättet. Jag vill inte göra detta till en fråga om konkurrens mellan den ena eller den andra landsändan. Jag noterade att Sven-Olof Petersson sade att vete från Mellansverige slår ut jordbruk i sydost. Under senare tid har just de spannmålsproducerande områdena ansett sig väldigt missgynnade, därför att de inte har haft samma möjlighet att producera på samma sätt som man kanske har gjort i de södra delarna av landet. Jag tror att vi skall ta vara på möjligheterna att producera både i sydöstra Sverige och i Mellansverige, men vi skall göra det med hänsyn tagen till de regler som finns.
Herr talman! Jag tycker att det är positivt att jordbruksministern säger att han är beredd att se över om något ytterligare behöver göras och att han, om så är fallet, är beredd att vidta åtgärder för att komma till rätta med de problem som här har beskrivits. I det sammanhanget är det bara att uppmana jordbrukministern att vidta åtgärder så snabbt som möjligt så att berörda odlare, företag och de människor som är berörda av detta så snabbt som möjligt får besked både om vad som skall göras och i vilken omfattning det kommer att ske. Låt mig också som en kommentar till det sista jordbruksministern sade få säga: Jo, visst är det väl vetet som konkurrerar med potatisen, och det är olika landsdelar som här konkurrerar med varandra. Men i sak håller jag med jordbruksministern om att vi skall ta till vara de möjligheter som svenskt jordbruk ger, oavsett var i landet jordbruket bedrivs. Det beslut som nu ligger till grund för de problem som vi nu har har medfört att det de facto har varit en överskottsproduktion av spannmål som nu konkurrerar med odling av potatis, som egentligen inte är någon överskottsodling utan en traditionell odling av potatis inom en kontrakterad volym och en kontrakterad bas. Där har man egentligen gjort allt från odlarnas sida för att upprätthålla en balans på marknaden för att undvika överproduktion. Dessa kontrakt har från början varit naturliga ända sedan stärkelseproduktionen infördes i industriell skala, dvs. när bröderna Jönsson i Gåragöl på 1800 talet startade produktionen i det här landet efter förebild av de pommerska sandjordsområdena. Låt mig också bara notera att det är viktigt att vi i alla händelser får en konkurrensneutralitet, så att produktionen av potatisstärkelsen kan bli konkurrenskraftig även mot vete och vetestärkelse som odlas på omställd areal. Det är viktigt att få till stånd någon form av översyn, som jag tidigare sade, eller någon form av direkt riktat stöd som i så fall kanske kunde innebära att man också kunde odla rikspotatis på omställd areal på motsvarande villkor som här har beskrivits vad gäller de tekniska rabatteringarna och liknande. Låt mig också slutligen få säga, herr talman, att det är positivt och riktigt att jordbruksministern är beredd att ta itu med de här frågorna och att jag också hoppas att vi snabbt kan förvänta oss svar på frågorna om vad det är för ytterligare åtgärder som jordbruksministern ämnar vidta och hur snabbt det kan ske. Jag tror att det hastar, därför att svensk stärkelseindustri behövs också i framtiden. Det är viktigt att den kan överleva, inte minst med tanke på den stora internationella konkurrensen så att man står väl rustad och är kapabel att möta den konkurrens som finns hos motsvarande företag i
Herr talman! Jordbruksministern talar här om att de fel som har begåtts har berott på tolkningsproblem som man har haft. Jag kan ha förståelse för detta, men det jag inte har förståelse för är att man inte har lyckats att göra någonting under hela det år som har gått sedan beslutet fattades, och att man fortfarande 1993 fortsätter med denna odling. Nu aviserar jordbruksministern att han skall göra vad han kan för att undersöka om mer kan göras för att rätta till det hela. Det är jag givetvis tacksam för. Stärkelseproducenterna satsar hårt på utveckling av nya produkter, sade jordbruksministern, vilket är riktigt. Man satsar också på en överlevnad i det framtida EG-perspektivet. Såvitt jag förstår har man goda möjligheter att klara detta. Men då krävs det också att dessa satsningar inte undermineras genom att man i andra sammanhang, på andra håll, använder statliga medel på ett oriktigt sätt för att konkurrera ut -- eller i alla fall konkurrera med -- den etablerade livsmedelsproduktionen som skall ske på icke omställd åkermark. Det skulle vara väldigt allvarligt. Jordbruksministern sade att det här också är fråga om att inte skapa motsättningar mellan bönder och företag i olika delar av landet. Jag håller helt med om detta. Men om ingenting görs, herr jordbruksminister, kommer dessa motsättningar att skapas, och jag känner en stor oro över detta. Nu har jordbruksministern visserligen sagt att Jordbruksverket har aviserat att några sådana möjligheter inte längre finns. Men jag känner mig inte trygg med det beskedet, därför att Jordbruksverket har ju tvått sina händer genom att de förhandsbesked som har givits av viss länsstyrelse har tagit över Jordbruksverkets intentioner och även riksdagens intentioner. Det allvarligaste, herr jordbruksminister, är att de intentioner som fanns i riksdagsbeslutet inte har kunnat fullföljas, utan det har -- kan jag nästan säga -- funnits möjligheter att missbruka detta. Detta beror på -- inget ont skall falla över den bonde som har gjort det -- att de statliga myndigheterna i sammanhanget inte har fått riktigt klara direktiv om vem som bestämmer vad. Detta tycker jag är allvarligt, och med det är jag beredd att gå vidare för att undersöka, därför att så kan vi inte ha det.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt, som har sagts här, att vi så långt möjligt skapar en konkurrensneutralitet mellan olika typer av produktion. Självfallet skall det inte vara möjligt att utnyttja statliga medel för att en viss produktion någonstans skall slå ut motsvarande produktion någon annanstans. Syftet med omställningsbeslutet 1990 var i stället att man skulle finna nya produktionsmöjligheter som skulle ge en möjlighet att använda den svenska åkerjorden och att bevara det svenska odlingslandskapet när produktionen på livsmedelsområdet var fylld, dvs. när den var tillräcklig och det också fanns ett överskott. Jag tror att det som har inträffat på området vad gäller stärkelsen är ett bekymmer, men ändå ett mindre bekymmer som är mer hanterligt. Jag vill inte hålla med Ingvar Eriksson om att intentionerna i riksdagsbeslutet inte har uppfyllts. I all huvudsak har säkert den tankeverksamhet som vi försökte att få i gång också kommit i gång. Detta återspeglas inte minst när vi i dag för förhandlingar och resonemang med EG om vad man kan producera utöver livsmedel. Vid dessa kontakter får vi ofta kommentaren att vi har hunnit ganska långt. Vi har alltså stimulerat en tankeverksamhet och den har i de flesta fall gett ett bra resultat. I något fall har den här typen av manöver inträffat, men kanske behövdes den friheten just vid det tillfället. Jag hoppas och tror att Ingvar Eriksson skall kunna känna sig ganska trygg härvidlag. Motsvarande händelser kommer inte att upprepas. Min ambition är att ingen produktion av det här skälet skall slås ut, utan att vi som EG-medlemmar om några år skall ha möjlighet att utnyttja vår fulla kapacitet på dessa områden.

Herr talman! Birgitta Wistrand har ställt två frågor till mig med anledning av arbetslösheten i Hon vill för det första veta om det är rätt att staten subventionerar arbetsplatser i Arvika även om det leder till arbetslöshet i Stockholm. För det andra vill hon veta vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra att arbetsmarknadsinsatserna inte tvingar ut stockholmarna i arbetslöshet. Bakgrunden till frågorna är enligt Birgitta Wistrand att det nu pågår en utflyttning av industriföretag från Stockholm och att det finns olika skäl till att man vill flytta. Ett skäl är att många lockas att omlokalisera sin verksamhet beroende på de bidrag som staten erbjuder. Ett av exemplen är Termofrost Inledningsvis vill jag framhålla vikten av att alla regioner i vårt land har ett välutvecklat näringsliv för att Sverige som helhet skall utvecklas positivt. I en skärpt internationell konkurrens är det viktigt att vi tar fasta på gemensamma svenska intressen och inte spelar ut olika delar av landet mot varandra. Regeringens arbete inriktas på att återvinna utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi. I det ligger bl.a. att skapa gynnsamma förutsättningar för att starta och driva företag i alla delar av landet. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder, t.ex. sänkt företagsbeskattning och sänkt arbetsgivaravgift. Vidare har regeringen vidtagit åtgärder för att stärka riskkapitalförsörjningen till företag genom att inrätta riskkapitalbolag och nyföretagarlån. Alla dessa generella åtgärder syftar till att stärka existerande företag och nyföretagare, så att de expanderar och ger arbetstillfällen. För att motverka den höga arbetslöshet som vi upplever i dag har regeringen vidtagit omfattande åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. Arbetsmarknadsstyrelsen medel till länsarbetsnämnderna efter de arbetsmarknadspolitiska problemens svårighetsgrad. Fördelningen av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder innebär att länsarbetsnämnden i Stockholm erhållit över 3 miljarder kronor under innevarande budgetår. Det innebär att Stockholms län erhållit mest i hela landet. Dessa siffror visar att de arbetsmarknadsproblem Stockholm har också återspeglas i de stora insatser som görs inom arbetsmarknadspolitiken. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nu vidtas, inte minst i form av bl.a. utbildningsinsatser över hela landet, kommer att stärka företagens konkurrenskraft när konjunkturen vänder. Åtgärderna är generella till sin karaktär och gäller för hela landet. På grund av att förutsättningarna att driva företag skiljer sig åt i olika delar av landet har dock regeringen och riksdagen sedan lång tid tillbaka beslutat att bl.a. förbättra möjligheterna för företagens verksamhet i vissa regioner. Det regionalpolitiska företagsstödet syftar till att stärka näringslivet i områden som har konkurrensnackdelar i form av t.ex. långa avstånd till marknaderna, sämre utbyggd infrastruktur och ensidig näringslivsstruktur. Dessa områden har ofta hög arbetslöshet, även i bättre konjunkturer. De strukturförändringar som normalt sker påverkar också förutsättningarna för både företag och människor. Ett exempel under senare tid på detta är nedläggningen av stålverket i Degerfors. I de samhällen där det dominerande företaget lägger ner sin verksamhet drabbas människorna mycket hårt. När det sedan gäller Termofrost AB har företaget tillverkning på tre orter, Arvika, Halmstad och Kista. Företaget har på eget initiativ kontaktat Länsstyrelsen i Värmland för att informera sig om gällande regler för regionalpolitiskt stöd. Orsaken till kontakten är enligt uppgift att företaget avser att rationalisera sin verksamhet genom att förlägga den till en plats. Någon formell ansökan har inte lämnats in till länsstyrelsen. Eftersom det gäller en flyttning över länsgräns skall en sådan ansökan överlämnas till Närings och teknikutvecklingsverket som beslutar i ärendet. Arvika ligger i stödområde 2, vilket innebär att företag som ansöker om stöd efter sedvanlig prövning skulle kunna få bidrag med högst 20 % av investeringar i byggnader och maskiner. Något stöd till flyttning av industriföretag förekommer inte. Jag vill i detta sammanhang nämna att det inom ramen för det s.k. Regnbågsprojektet bedrivs ett positivt samarbete mellan Stockholms kommun via dess mark och lokaliseringsbolag samt Bergslagen och Norrland. Projektet går ut på att stärka företagen i de olika regionerna genom samarbete och att placera produktidéer i bästa möjliga företagsmiljö. Projektet har hittills resulterat i närmare 500 nya arbetstillfällen. Den nedgång i arbetstillfällen som skett är inte unik för Stockholm. Lågkonjunkturen drabbar alla delar av landet, inte minst de regionalpolitiska områdena. I dessa områden ligger arbetslösheten än högre. Trots att Stockholm i dag upplever en förhållandevis hög arbetslöshet har regionen stora förutsättningar att efter en konjunkturuppgång åter stå stark. Jag vill t.ex. peka på områdets differentierade näringslivsstruktur med bl.a. ett stort inslag av forskning och utveckling.
Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det finns många intressanta punkter i det som jag vill ta upp. Slutet av svaret gör mig därmot ganska bekymrad. Ministern säger mer i förbifarten att regionen i framtiden, efter en konjunkturuppgång, har goda förutsättningar att stå stark. Han nämner bl.a. områdets differentierade näringslivsstruktur och det stora inslaget av forskning och utveckling. Jag menar emellertid att det är viktigt för hela Sverige att Stockholm och våra andra storstadsregioner lever. Utan dem kan landet faktiskt inte överleva. Därför är det särskilt oroande att arbetslösheten i Stockholm ökar och att den nu faktiskt är större än i hela Norrland. Under de två senaste åren har Stockholm förlorat 70 000 industriarbeten. I dag ligger arbetslösheten här i Stockholm på riksgenomsnittet. Det tycker jag är mycket dramatiska uppgifter som kanske borde få även arbetsmarknadsministern oroad. Självfallet tycker jag att de insatser i form av sänkt arbetsgivaravgift, sänkt företagsbeskattning, riskkapitalförsörjning som regeringen har genomfört när det gäller att öka intresset och möjligheterna för svenskar att driva företag i Sverige och naturligtvis även för utlänningar att driva företag i Sverige är mycket betydelsefulla. Men ministern säger att Stockholm har erhållit mest stöd i landet. Är det något fel? Skulle Stockholm ha fått mindre pengar? I dag står Stockholm faktiskt för 30 % av skatteintäkterna, 25 % av BNP och har 19 % av landets befolkning. Därför tycker jag att det känns oroande att ministern har uppfattningen att det kanske redan är för mycket. Min första fråga till arbetsmarknadsministern är därför: Har regeringen, liksom många forskare, uppfattningen att regionerna har särskilda uppgifter i en framtida utveckling, inte minst när det gäller att lyfta andra delar av landet? I svaret nämns t.ex. Regnbågsprojektet. Hur skall ett sådant projekt fungera om det inte finns någon kärnverksamhet i Stockholm? Då kan man inte bygga ut någon samverkan t.ex. med Bergslagen. Beträffande mitt konkreta fall med Termofrost, vill jag naturligtvis inte kalla det som ges till företaget för ett flyttningsbidrag. Men Termofrost får faktiskt 20 % till maskiner och andra investeringar. Vad jag bekymrar mig mest över är inte de materiella investeringarna utan de immateriella investeringarna som handlar om utbildning och som ges till i första hand tjänsteföretag, som är både lättrörliga och lägesoberoende. Många tjänsteföretag, som kanske är etablerade i Stockholm, kan nu bli utsatta för marknadsstörningar därför att det satsas på nya företag i andra delar av landet som då får stora möjligheter till andra typer av stöd, t.ex. utvecklingsbidrag och utbildning av olika slag. På det sättet kan dessa företag konkurrera ut företag som redan finns i Stockholm och som kanske måste flytta ut ur Stockholm för att få en lika bra konkurrenssituation. Därför skulle jag vilja ställa följande fråga till arbetsmarknadsministern: Hur är det egentligen med dessa statliga bidrag? Tar man hänsyn till alla bidrag som ges från de olika myndigheterna när man ger denna typ av bidrag?
Herr talman! Det svar som jag har gett är regeringens uppfattning och svar och inte enbart arbetsmarknadsministerns. Det förs en ständigt återkommande diskussion om vilka regioner som är närande och vilka som är tärande. Jag tror för min del att alla regioner med rätt inriktad politik blir närande. Om vi åter skall få en fullgod tillväxt, vilket är alldeles nödvändigt, då räcker det inte att en eller två regioner utvecklas väl. Om resten av regionerna går bakåt, summerar detta rike fortsättningsvis en låg tillväxt. Därför är min målsättning beträffande regionalpolitiken att det skall vara tillväxt i samtliga regioner. Det här kan naturligtvis diskuteras på många sätt. Men när man redogör för arbetslöshetstal tycker jag att man skall se på procenttalen i resp. region. Man skall också se till sysselsättningsgraden. Hög arbetslöshet plus mycket låga sysselsättningstal är ett bevis på att en regions resurser inte tas till vara på rätt sätt. En gång i tiden arbetade både jag och Birgitta Wistrand med hälso och sjukvård. Således vet vi att om fel diagnos ställs, kan också behandlingen bli alldeles felaktig. Därför ägnar jag litet tid åt ett exempel. Åsele kommun har under de senaste 30 åren, och litet drygt det, förlorat 45 % av sin befolkning. I riket i övrigt har befolkningen under samma tid ökat med 16 %. Sammantaget och kontra en normalkommun har Åsele kommun, liksom många andra kommuner i motsvarande läge, haft en minst sagt besvärande utveckling. Till detta hör att det är unga människor som har fått flytta. Nu är det alltså gott om pensionärer. Eftersom livet inte är evigt blir det här litet allvarligt på sikt. Jag kan hamna i det läget att ett kvalificerat tjänsteföretag vill ha 20 anställda på en ort. Det kan i sin tur innebära viss konkurrens någonstans. Men min och regeringens uppfattning är att en sådan här lokalisering -- i detta fall alltså till Åsele -- är utomordentligt viktig för den lokala arbetsmarknadens utveckling. Avstånden är ju sådana att man icke kan pendla till arbetet. Därför står regeringen enigt kvar bakom uppfattningen att det är positivt att tjänsteföretag lokaliserar sin verksamhet till de mindre arbetsmarknaderna. Det har skett vissa utvärderingar -- Birgitta Wistrand snuddade vid detta -- när det gäller produktiviteten. Många av tjänsteföretagen har mycket stora ägare bakom sig. Världens största transportföretag -- t.ex. DHL i Ljusdal -- pekar på produktivitetsförbättringar om i storleksordningen 30--40 %. Det är klart att det påverkar konkurrenskraften gentemot andra. Långsiktigt och sett från rikets synpunkt sker det faktiskt en väldigt fin tillväxt, produktivitetsförbättring, som vi måste jobba med för att framöver hänga med internationellt. Det är alltså positivt sett till hela landet att det går att bredda mindre arbetsmarknader på det här sättet. Personligen är jag helt övertygad om att det, nu när kostnadsläget är återställt och när lågkonjunkturen är över, kommer positiva signaler. Det sker först i våra stora regioner. Jag har träffat landshövdingen i Stockholm, och han sade att det nu börjar komma ett antal positiva signaler också här. Men det som nu händer är att tjänsteöverbyggnaden så att säga pressas ihop. Jag tror att det på fackspråk heter att man plattar organisationen. Detta drabbar de stora tjänstemannaområdena litet grand.
Herr talman! Självfallet tycker jag, arbetsmarknadsministern, att det är bra att produktiviteten i företag i Sverige blir större även om företagen inte är svenska. Det är enbart glädjande att DHL har framgång och att det finns fler företag av det slaget. Jag har absolut inget emot att hela Sverige skall leva, tvärtom! Eftersom jag har jobbat många år med högskolan i Luleå är det en glädje för mig att se att den skolan nu utnyttjas fullt ut. Det finns gott om civilingenjörer även i Norrbotten. På det sättet får vi ju en bra utveckling i olika delar av landet. Självfallet är det att beklaga att det är som det är i Åsele kommun. Det är en situation som också jag verkligen eftersträvar att undvika. Men vad jag vill komma åt är faktiskt något helt annat. Vi har ju under lång tid -- skickligt eller oskickligt -- arbetat med frågor som rör glesbygden och svårigheterna för kommuner ute i landet när det gäller sysselsättningen. Nu vill jag säga att storstadsregionerna har hamnat i samma situation. Också andra städer ute i världen har råkat i den här situationen. Jag tror att det behövs andra insatser, en annan kreativitet från regeringens sida, när det gäller att finna vägar för att få fart på en storstadsregion. Det finns ju vissa fördelar i Stockholm, Göteborg och Malmö när det gäller utbildning och FoU, det har vi ju tidigare hört här, men också när det gäller själva näringslivsstrukturen. Men hur skall man ta vara på fördelarna när de här städerna byggs upp? NUTEK har en stilig broschyr, av vilken framgår att nästan hela Sverige är ett stödområde. Kanske skulle det gå att göra en lika begåvad skrift om hur de stora städerna i Sverige kan bli betydelsefulla för sig själva och för resten av landet. Finns det alltså, arbetsmarknadsministern, några möjligheter att titta på stora städers möjligheter på samma sätt som ni nu har lagt ner ganska mycket tid och pengar på glesbygden för att på det viset åstadkomma en kombination och en förändring för hela landet?

Herr talman! Det tycker jag låter mycket bra. Jag hoppas att de kommer att lägga fram det dubbla program som jag vill se. Jag ställde en fråga till arbetsmarknadsministern i mitt förra inlägg som gällde hur ministern ser på hur de statliga bidragen är samordnade. När man ger bidrag på ett sätt, tar man då hänsyn till att man inte kan ge bidrag på ett annat sätt? Fungerar detta bra nu? Ibland får man synpunkter på att det inte fungerar helt enligt handboken. Jag skulle bara vilja ha svar på dessa frågor också.
Herr talman! Detta är i mycket hög utsträckning delegerat till lokala beslut. AMS delegerar alla sina stora pengar till länsarbetsnämnderna, de i sin tur till arbetsförmedlingarna. De regionalpolitiska besluten fattas också i mycket hög utsträckning på länsplanet. Ibland är flera myndigheter inkopplade samtidigt. Priset för en långtgående decentralisering kan någon gång vara att ett beslut kan diskuteras. Men min uppfattning är ändå den, att skulle vi fatta alla de här besluten centralt, där man inte har lokalkännedomen, skulle vi göra långt fler misstag. Man kan få ta ett och annat i decentraliseringens tecken. Det är ändå så mycket bättre än helt centraliserade beslut.